Herr talman! Den 1 juli i år kommer vi att ha 36 högskoleenheter. Det var väl ungefär så många gymnasier vi hade i landet för 100 år sedan. Nu när vi står med facit i hand kan vi konstatera, såsom jag gjort många gånger, att det är mycket som är positivt med de små och nya högskolorna. De har lyft regionen, de har gjort utbildningen tillgänglig för kategorier för vilka den förut har varit stängd. Men naturligtvis finns det också problem. Jag vill fråga Larz Johansson om han inte ser några som helst problem med att inte ens hälften av högskolelärarna vid de små och nya högskolorna har disputerat. Ändå vill Larz Johansson att vi skall fortsätta att bygga ut. Finns det inte anledning att i stället förena sig med den överväldigande majoriteten i utskottet och i riksdagen och säga att nu har vi nått kulmen, nu får det hela sätta sig, nu får vi se till att det blir kvalitet på den här utbildningen? Och framför allt: Om vi för framtiden utlokaliserar utbildning — och det måste vi göra — så följer inte därav med naturnödvändighet att vi också måste bygga upp nya högskoleenheter. Man kan även ta lärdom av det förgångna, Larz Johansson.
Herr talman! Larz Johansson påstår att folkpartiets skattepolitik kommer att drabba studenterna mycket hårt. Vi är ju alla intresserade — t.o.m. Larz Johansson — av att få sänkta marginalskatter. Socialdemokraterna och folkpartiet har kommit överens härom och har tillsammans också dragit konsekvenserna av denna önskan, dvs. vi har tillsammans sett till att förslaget också har fått en finansiering. Andra partier, däribland Larz Johanssons, vill mycket gärna ha sänkta marginalskatter men kan icke acceptera sådana finansieringar som det finns möjlighet att få majoritet för. Också för studenterna är det viktigt att vi framöver har ett marginalskattesystem som gör det lönande för dem att arbeta — dvs. att det kommer att löna sig för dem att under några år investera i sin utbildning. Det tror jag att de flesta studenter inser. När det gäller de oönskade effekter som vårt förslag till skattereform möjligtvis kan få för studenterna är man — som jag förut har sagt till Larz Johansson — överens om att de skall ses över och rättas till. I fråga om LIF-anslaget på 13 milj.kr. tycker jag att det finns en sakskillnad mellan våra ställningstaganden, och det tycker jag är okej. Jag anser att vi skall respektera den skillnaden och inte försöka få det till att det ena eller det andra ställningstagandet är bättre. Vi har tagit ställning för att dessa 13 milj.kr. via UHÄ skall fördelas till de högskolor där de bäst behövs. Varken utbildningsutskottet eller riksdagen eller ens regeringen kan ha klart för sig att det bara är de små som bäst behöver medlen. Jag tycker att jag kan försvara vårt ställningstagande när det gäller de 13 miljonerna i LIF-anslag.

Herr talman! Det gläder mig att Birger Hagård säger att nu när vi har facit i hand kan man konstatera att det är väldigt mycket som är bra med de små högskolorna. Då kan man också med facit i hand konstatera att det var en faslig tur att inte moderaterna fick sin vilja fram — för i så fall hade ett antal av de här enheterna varit nedlagda, och somliga av dem hade över huvud taget inte kommit till. Därför tycker jag nog att det argumentet inte var särskilt tungt vägande. Jag inser, Birger Hagård, att det finns problem både vid små högskolor och vid en och annan av de större. När det gäller lärare som inte har tillräcklig utbildning, vid de mindre högskolorna, har vi från centerns sida i samband med forskningspropositionen föreslagit väsentligt ökade resurser just till de mindre högskoleenheterna, att användas för att dessa lärare skall kunna komplettera sin utbildning så att de också disputerar. Beträffande folkpartiet och de sänkta marginalskatterna och på vilket sätt förslaget drabbar studenterna, kan jag hålla med Margitta Edgren om att det kan vara bra för dem så småningom, när de kommer ut i arbetslivet, att också få del av sänkta marginalskatter. Men hur blir det om de sänkta marginalskatterna sedan länge är uppätna av en enormt växande studieskuld, en skuld som växer mycket snabbare än vad deras arbetsinkomster gör? Enligt de beräkningar som nu har varit möjliga att göra över de effekter som skattepropositionens förslag kommer att få, krävs det att en student med medellång utbildning har en ingångslön — när man beräknar årslönen — som är ungefär 2,5 gånger så stor som studieskulden för att han över huvud taget skall ha en chans att bli skuldfri.

Det är alldeles uppenbart att det är så, och det är alltså skälet till att vi för vår del har yrkat avslag på den proposition som rör de här frågorna. Att detta har ett klart samband med våra möjligheter att få fler ungdomar att söka sig till högre studier är också vitsordat. Och det skulle vara intressant att få veta vad Margitta Edgren menar med att om det här förslaget får sådana effekter, då får vi väl rätta till dem. Vad är det som man är beredd att rätta till? Är det uppräkningstalen eller räntan?
Herr talman! Jag vill erinra Larz Johansson om att innan de små högskolorna över huvud taget byggdes upp, hade vi fler studerande, som var verksamma i universitetscirklar i den från de stora universiteten utlokaliserade verksamheten, än vad vi i dag torde ha vid de små högskolorna. Och kanske vore det, Larz Johansson, rätt bra om man, innan man bygger upp nya högskoleenheter, tar reda på om man verkligen har tillgång till lärare eller inte. Det är rätt bra att klara ut förutsättningarna i förväg och inte tvingas lappa i efterhand.
Herr talman! Jag kan mycket kort konstatera att Birger Hagårds alternativ till de små högskoleenheterna är studiecirklar.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till de reservationer i de nu behandlade betänkandena där vpk finns med. Jag känner igen mycket av det som sägs i denna debatt, och vi kommer naturligtvis att få höra många av de här orden och argumenten om igen; det är ju ofta politikens och den politiska debattens villkor. I går kväll skulle jag försöka förbereda ett anförande till den här debatten. När jag tog fram betänkandena märkte jag — precis som jag sade nyss — att det var mycket jag kände igen. Jag hade umgåtts med dessa ordvändningar tidigare, och att läsa betänkandetext är väl helt enkelt tråkigt många gånger. Jag orkade inte förbereda något anförande i går kväll. I stället gick jag upp tidigt i morse och gjorde det. I går kväll läste jag en bok i stället. För att klara av riksdagsarbetet måste man ibland löga sig med konst och litteratur. Det är en förutsättning. Göran Palm har uttryckt detta insiktsfullt i bl.a. ett sent nummer av Kommun Aktuellt. Jag håller på att läsa om igen böcker av Ivar Lo-Johansson. Jag håller nu på att läsa en av hans memoarböcker, nämligen Frihet.

Kanske? Ty mot allting kunde invändas. De som hade ett rikt språk skulle också i framtiden komma att bli de rika. Det var inte bara en social utan också en estetisk utgångspunkt för en littera tur. Det var arbetarmassornas optimism som det trots allt var fråga om. Det var diktningens moraliska plikt att hjälpa livet att leva vidare. Hos arbetarmassan fanns det slagets optimism som inte tycktes ha någon motsvarighet hos de gamla borgerliga klasserna vilka i årtusenden haft kulturen i sin tjänst. Utan aningen, och ibland vissheten, om sin förkvävda optimism skulle arbetarklassen inte ha fortlevt till den dag som var. Jag trodde att om den frigjordes genom diktningen så skulle det betyda att människorna befriades. Författarna i den nya generationen hade inte varit autodidakter när de slagit sig ned vid skrivbordet för att författa. De kom merendels från högskolorna och universiteten. Det gällde också det fåtal ungdomar ur arbetarklassen som fått gå i högre skolor. De blev inte som vuxna präglade av miljön de kommit från utan av den de kommit till. De hade kårdebatterna och studentlivet friskare i minnet än det språk som talats i deras barndomshem. De ansåg sig bevandrade i en värld där man tänkte akademiskt, där problem och idéer på akademiskt vis togs upp och analyserades och de fann föräldrarnas och arbetarmiljöns tänkesätt naivt. Deras fäder hade inte ens läst Karl Marx.

Jag vill emellertid läsa detta också som en hyllning när vi i dag tar ett sista förväl av Ivar Lo-Johansson. Jag tycker att han med sina ord visar att högskolepolitiken, trots att det från en del håll ibland görs försök att göra den apolitisk, naturligtvis inte är det. Utan det handlar i hög grad om vems värderingar som räknas som ”riktiga värderingar”. Vems erfarenheter räknas? Det är bl.a. om detta det handlar. Vi har alltså, även om det ibland görs försök till annat, helt klara och olika utgångspunkter när det gäller högskolepolitiken. De springer ur olika kulturvärderingar om vad som är fin och vad som är dålig litteratur, och om vilket språk som skall användas. Det var inte många decennier sedan som barnen i Norrland skulle förmås att inte tala bondska.

Det finns exempel på arbetsmetodstillämpning som syftar till att öka vinsterna. Taylorismen har förfinats inom högskolans väggar för att sedan tillämpas i ökad utsvettning och utsugning av dem som arbetar i den direkta produktionen. Det är därför, Margitta Edgren, som man inte skall på krämarvis blanda ihop begreppen konkurrens och solidaritet. Högskolepolitiken kan användas för marknadsföring i syfte att skapa nya marknader, som i realiteten inte behöver finnas. Den kan användas för kooperativ utveckling, för metoder för mätning av välstånd, för ekonomisk teoribildning, för politiska syften och för tekniska utvecklingsprojekt. Inget av dessa olika områden, som kan omfattas av olika ekonomiska vetenskapsteorier och annat, är neutrala. Den sociala utvecklingen när det gäller arbetsmiljön, barnomsorgen, pedagogisk forskning, strukturer inom den offentliga sektorn, medicinska rön, bostadsmiljön, kunskap om kollektivtrafik är också områden som har politiska förtecken och där högskolan spelar en mycket stor roll. Centern har pekat på den regionala utvecklingen. Det handlar om tillgängligheten till högre studier, och det handlar om för vem de är avsedda, vilket Ivar Lo-Johansson sätter frågetecken för i sin bok. Det handlar om att man fattar beslut politiskt, eftersom man omfattar tanken om att bildning i sig har ett värde.

Det kan man fråga sig ibland. Men någon fingervisning kan man ju få. Om man har kännedom om detta är det lättare att möta människor som kommer in genom en annan dörr. Om min bror eller syster av nöd knackar på min dörr, så öppnar jag eller stänger. Det finns inget val däremellan. Kunskap om mig själv gör att jag öppnar dörren. I detta sammanhang kan högskolan och högre utbildning spela en inte oväsentlig roll. Det handlar om jämnare fördelning av samhällets resurser, både nationellt och internationellt, med en global resurshushållning och en god miljö. Allt detta och mycket till har vi politiker användning för, och redskapet är bl.a. högskolepolitiken. Det finns alltså en oerhörd politisk sprängkraft i högskolepolitiken. Det handlar inte om 20 platser inom den ena eller den andra utbildningsverksamheten. Jag vill i och för sig inte förringa allvaret eller vikten i detta, men i det stora hela kanske detta är petitesser. Utbildningspolitiken är alltså ett fördelningspolitiskt instrument som kan användas på två olika sätt. Endera kan man se till att få en rättvisare fördelning av de resurser som står till buds inom det område där man arbetar, t.ex. högskolan just nu, som vi talar om. Naturligtvis kan det också användas åt andra hållet. Man kan se till att man konserverar ett förhållande som i dag gäller. Vi har en sned social rekrytering. Vissa grupper utestängs. Man kan se till att detta fortgår. Då behåller man inom sin klass, bland de uppdragsgivare man har som politiker, också makten inom högskolan. Jag tror det är därför man så sällan hör moderater oro sig över den sociala snedrekryteringen. De inser att om man låter allt förbli vid det gamla och tillåter sig att ha en överrepresentation av överklassen inom den akademiska världen, så garanterar detta till viss del hemhörigheten av initiativet i samhällsdebatten framöver och hur den skall föras. Detta ger sig självt, eftersom vi går in i en mer och mer komplicerad värld. Det är lättare för dem som har ordet i sin makt och som har de gängse värderingarna att lägga fram argumenten på att få journalister att falla i trans. Man skulle naturligtvis också behöva vidta vissa åtgärder inom själva högskolan. Jag har ibland funderat på detta, herr talman. Vi utreder högskolan. Just nu arbetar en högskolepedagogisk utredning som ser över vissa väsentliga verksamhetsdelar inom högskolan. Riksrevisionsverket lämnar sina rapporter. Jag fick se i förra veckan en rapport om ett relativt dåligt resursutnyttjande inom högskolan. Vi har kommittéer och vi har partier som arbetar med högskolepolitiken. Men hur skulle det vara om människorna inom högskolan själva finge tala om vad de är dåliga på? Det får vi nästan aldrig höra. Trots att vi i efterhand kan se resultatet av brister i verksamheten, har jag aldrig under mina år i utbildningsutskottet och under de många besök vi har gjort ute på olika högskolor och universitet hört någon säga: Detta är vi jättedåliga på, detta borde vi få slippa göra. Men det är kanske att begära för mycket. Det är viktigt att vi framöver får politiska beslut om längre tidsperioder för dimensionering. Jag delar Larz Johanssons tankar i detta fall, men jag kan inte inse, Larz Johansson, hur en ökad dimensionering nu vore reellt möjlig fr.o.m. 1990/91. Jag förstår heller inte hur det skulle lösa problemet med den sociala snedrekryteringen helt och hållet. Den sociala snedrekryteringen är ett stort problem. Dels handlar det om att vi måste kunna rekrytera fler människor till högre utbildning framöver, som en del talare har varit inne på. Dels är det också en fördelningspolitisk fråga — inte bara för framtiden, utan också i dag — eftersom stora delar av dem som till största delen är med och finansierar gemensam verksamhet, t.ex. högskoleutbildning, kan finna att deras barn i dag inte har del av just denna verksamhet. Det finns en viss orättvisa i detta som jag tycker att man som politiker borde reagera på. Därtill har vi den könsmässiga snedrekryteringen. Jag tror att man delvis kan lösa också det problemet om man kommer till rätta med den sociala snedrekryteringen. Det finns mycket att säga om högskolan — jag har redan dragit ut ganska långt över den tid jag hade anmält mig för — och jag vill helt kort ta upp ytterligare tre saker. Vi har i utskottet föreslagit en förstärkning även i studievägledningen. Tyvärr fick vi inte majoritet för detta, utan måste reservera Oss. Jag tror att det hade varit klokt om utskottet följt vpk:s förslag om ett antal miljoner kronor ytterligare för en förstärkt studievägledning. Då hade man kunnat få resurser inom högskolan så att man hade kunnat nå utanför högskolan, ut i gymnasieskolan, kanske t.o.m. ut på grundskolans högstadium, och där berätta om vad högskolestudier innebär. Det hade kunnat vara verksamt också när det gäller den sociala rekryteringen. Hade vi haft ökad kännedom om riksrevisionsverkets rapport, kanske det hade varit lättare för utskottsmajoriteten att acceptera vpk:s förslag. Så några ord om internationaliseringen. Jag faller inte på knä så fort man säger internationalisering eller utropar några allmänna hyllningsord till denna. Det är inte oproblematiskt med internationalisering. Självklart skall vi ha ett stort utbyte med andra länder när det gäller vetenskap och högre utbildning, handel och kultur. Men från vissa håll resonerar man som om EG, denna lilla del av Europa, ensam skulle stå för det internationella. Jag påstår inte att regeringen helt och hållet går på den linjen, men det finns andra, t.ex. moderata samlingspartiet, som jag tycker har en väldigt begränsad syn på vad internationalisering handlar om. Även när det gäller det europeiska perspektivet, med den utveckling vi har i dag, är det viktigt att man vidgar perspektivet så att det handlar om hela Europa. Vi har stora skillnader inom Europas gränser. Vi har högutvecklade och mindre utvecklade länder i Europa. Det är viktigt att vi som högutvecklad nation, när vi söker samarbete inom olika projekt såsom vetenskap och högre utbildning, faktiskt också inser denna motsättning, som ibland benämns nord —syd-problematiken, också inom Europa. Jag tror detta är politiskt oerhört viktigt. Till sist, herr talman: Högskolans linjesystem har kritiserats, med rätta, många gånger. Man har sagt att det är stelbent, och vi från vpk kan till viss del hålla med om detta. Men vi vill inte gå fram med lien när det gäller de olika linjerna inom högskolan. Vi har sagt oss att vi som första instrument väljer att öka utbudet av lokala linjer, framför allt utbudet av enstaka kurser. Vi tror att man bör vara ganska försiktig när man förändrar inom linjesystemet i högskolan. Jag vill redan nu slå fast att för vår del handlar det ingalunda om att riva upp varenda struktur inom linjesystemet. Vi tror att det är absolut nödvändigt framöver att ha fasta utbildningslinjer, kanske framför allt inom olika vårdutbildningar. Detta var något av vad vpk vill inom högskolepolitiken. Jag kan inte fortsätta längre nu, herr talman.

Herr talman! Det har talats om utbildningskvalitet, forskningsanknytning etc. Jag skulle vilja säga att utbildningens kvalitet egentligen är självklar. Vi skall erbjuda en utbildning med en bra kvalitet, med goda mål. Det är en självklarhet. Om man ser det ur perspektivet social snedrekrytering kan man säga att de som verkligen behöver en god kvalitet på utbildningen är de som vi vill gynna. Hur skall vi nå denna utbildningskvalitet? En garanti åstadkommer vi genom att göra som vi gör i det svenska systemet, nämligen att vi har forskning ute på högskolorna. Att forskningen har anknytning till utbildningen innebär alltså en garanti. En annan är förkunskaperna. I det sammanhanget är antagningssystemet viktigt. Frågan är då: Vad är det för antagningssystem som vi har? Jag skulle vilja karakterisera det som en sörja. Det är ett antagningssystem som jag tror egentligen från början kom till för att minska den sociala snedrekryteringen, men det har det inte lyckats med. Jag tror att det är tid att vi försöker komma ur detta system, att vi försöker hitta andra vägar. Jag vill alltså tillstyrka försök med att t.ex. lämplighet för yrkesuppgiften vägs in vid antagning. Egentligen är det självklart. Ingen skulle komma på tanken att anta någon till musikutbildning som inte har något gehör över huvud taget. Det är en självklarhet. Men inom andra högskoleutbildningar är det ingen självklarhet. Vi vill alltså ha mer av den typen av försöksverksamhet inom högskoleutbildningarna. Linjesystemet inom högskolan blev, när det skapades, ett oerhört statiskt system som inte alls förmår att motsvara de förändringar som vi får över ti den. Det system som vi hade dessförinnan var väldigt lösligt i sin struktur och kunde anpassas lätt. Men ett system som ligger någonstans däremellan vore bättre. Hur kan vi lösa frågan med dagens system? Jag tror vi kan lösa den genom en uppluckring och översyn av linjesystemet. Vi måste öka utbudet av fristående kurser. Vi måste ha fler lokala individuella linjer. Anslagen måste höjas, och utskottet har också föreslagit att de skall höjas, som redan har påpekats. Jag tror att de måste höjas ytterligare, plus att linjesystemet måste ses över. Det måste skapas möjlighet till större förändringar över tiden. Det finns förslag i en motion som innebär att man skulle försöka att införa en vetenskaplig grundkurs. Det tror jag skulle vara ett steg framåt. Det skulle skapa förutsättningar för studenten att på ett tidigt stadium få klart för sig vad det handlar om. Vi skulle motverka den fragmentisering och den specialisering som vi har alltför mycket av. Studenten skulle, genom att få en inblick i vetenskapsteori och vetenskapshistoria, kunna få sammanhangen bättre klara för sig. Det är viktigt. Vi tillstyrker en sådan försöksverksamhet. Vidare till anslagen till högskolan: Vi tror att en friare användning av anslagen inom högskolan är nödvändig. Det aviseras också delvis i betänkandet, men vi tror inte att det leder så långt som det borde göra. Speciellt gäller detta lokalanslagen. I dag betraktas lokalerna mer eller mindre som en fri nyttighet inom högskolan. Det leder till att en del sitter i för små lokaler, en del i för stora, eftersom detta inte belastar budgeten för institutionerna. Vi vill därför stödja folkpartiets reservation 23 i UbU18, som innebär att man tillstyrker en försöksverksamhet med ett eget lokalansvar. Byggnadsstyrelsen, som har ansvaret för denna verksamhet, tycker vi inte har skött saken som den borde. Det skulle ge mer utbyte för skattebetalarnas pengar om man fick sköta verksamheten lokalt. När Larz Johansson talade förut lät det som att bara vi ökar dimensioneringen har vi löst den sociala snedrekryteringen. Men folk skall ju faktiskt också ha jobb efter en genomgången utbildning. Jag håller med om att den sociala snedrekryteringen är ett problem som vi måste arbeta med, men vi kan inte lösa frågan genom att öka dimensioneringen. I ett avseende menar vi dock att man bör öka dimensioneringen, och det är när det gäller miljöoch hälsoskyddslinjen. Där finns, som flera redan påpekat, ett dokumenterat behov som borde tillgodoses. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till miljöpartiets reservationer och till folkpartiets reservation 23 i UbU18.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Birger Hagård inledde debatten i en vid det här laget ganska känd stil, med stora åthävor. Han kom så småningom in på mer konkreta ting, men jag kan ändå inte underlåta att notera att han betecknade regeringens utbildningspolitik som att den karakteriseras av håglöshet. ointresse och oförmåga. Detta står i stark kontrast till de optimistiska tongångar som vi nu möter ute på universiteten. Bl.a. har Lunds universitet i sin senaste årsrapport konstaterat att den debatt som vi har haft om utbildningspolitiken under de senaste fyra fem åren har haft en vitaliserande effekt och att det nu råder en större optimism och framtidstro. Uttalandet kontrasterar också skarpt mot vad Margitta Edgren anförde en stund senare. Hon konstaterade helt riktigt att ett ganska enigt utskott står bakom förslagen. Vi har kunnat lösa viktiga problem tillsammans. Av detta kan man bara dra två slutsatser. Den ena är att Birger Hagård och moderaterna själva är så håglösa att de inte orkar ingripa mot den håglöshet som uppenbarligen inte bara gäller regeringen utan också utskottet. Alternativt omfattar kritiken även de andra partierna — folkpartiet och centern. Det är i det stora hela närmast marginella justeringar och förslag till förändringar som har framförts från den borgerliga oppositionens sida, från oppositionen över huvud taget. Då kan det inte vara riktigt med båda dessa saker: Håglöshet och det faktum att vi har kunnat lösa problem tillsammans. Någon måste ha fel. Larz Johansson tar upp ämnen som jag inte tänker gå in på. Skattereformen och det studiesociala stödet har inte med dagens debatt att göra. Jag lämnar därför frågan därhän. Möjligen skulle jag kunna ge det rådet att han tar upp dessa frågor i den studiecirkel som han rekommenderar åt Birger Hagård. I själva verket befinner sig den svenska högskolan sedan drygt tio år tillbaka i en kraftig omdaningsperiod. Grunden lades i 1977 års högskolereform. Den reformen innebar sammanfattningsvis att den övergripande och ändamålsinriktade styrningen från riksdagens sida kombinerades med ökat lokalt ansvar för verksamhetens genomförande. Reformen har sedan kompletterats med flera väsentliga förändringar på högskoleområdet. Vi har fått en lärartjänstreform, infört treåriga program för forskningen, medgett ökad lokal bestämmanderätt i organisatoriska frågor, avskaffat regionalstyrelser, förändrat högskolestyrelsernas sammansättning och infört nya regler för antagning till högskolan. En ny tvåårig ingenjörsutbildning har tillkommit. fr.o.m. budgetåret 1990/91 sker en övergång till treåriga planeringsperioder också för den grundläggande högskoleutbildningen. Det är faktiskt en hel del som vi har åstadkommit under de här åren, Birger Hagård. Den svenska högskolan hävdar sig väl i ett internationellt perspektiv. Och för att markera kvalitetsaspekten kan det vara värt att understryka att den svenska universitetsutbildningen inom flera sektorer förlängts under 80-talet. Detta gäller t.ex. den naturvetenskapliga grundutbildningen, civilingenjörsutbildningen och journalistutbildningen. Att just utbildningens kvalitet — på den punkten är vi helt överens — ständigt måste bli föremål för utvärdering markeras också av den utredning om vissa undervisningsfrågor som tillsattes i fjol och som har till uppgift att göra en bred genomgång av förhållandena inom grundutbildningen i den svenska högskolan från kvalitetsoch undervisningssynpunkt samt av hur lärarstödet till de studerande bör utvecklas. Men det är med högskoleutbildningen som med Lunds domkyrka: den blir aldrig riktigt färdig. Den måste av naturliga skäl bli föremål för ständiga omprövningar, utvärderingar och förändringar. Den snabba utvecklingen skapar i sig också problem. Ett av huvudproblemen inför 1990-talet är dimensioneringen av högskoleutbildningen, också på den punkten är vi överens. UHÄ har regeringens uppdrag att ta fram underlag för beslut om dimensionering med utgångspunkt från samhällets behov av utbildade och från individernas önskemål och efterfrågan. Förvisso föreligger vissa motsättningar mellan just samhällets behov och individernas preferenser. Allmänt sett ökar behovet av högutbildade människor. Det är en självklarhet. Akut brist på arbetskraft föreligger inom vissa områden. Vi kan också slå fast att de ungdomskullar som når högskoleålder kommer att minska under en följd av år. En av de viktigaste målsättningarna i 1977 års högskolereform var att demokratisera högskolan och att utjämna skillnaderna i möjligheterna till högskoleutbildning. Vi nödgas konstatera — jag håller med Björn Samuelson på den punkten — att det fortfarande kvarstår sociala skillnader i rekryteringen till utbildningen samtidigt som en hel del återstår att göra för att förändra det könsbestämda mönstret vid studievalet. Till de betänkanden vi nu behandlar, som alltså rör för den grundläggande högskoleutbildningen gemensamma frågor, är ett stort antal reservationer fogade, och jag tänker därför av förklarliga skäl begränsa mitt inledningsanförande. Övergången till treåriga planeringsperioder ställer givetvis ökade krav på långsiktiga beslut bl.a. vad gäller dimensioneringen. UHÄ har mot denna bakgrund redovisat behovet av högskoleutbildade och rekryteringen till högskolan fram till år 2000. Enligt rapporten väntas antalet nybörjarplatser på linjer öka från drygt 39 000 till 47 000 och antalet årsstudieplatser på fristående kurser — inkl. lokala och individuella linjer — från drygt 40 000 till ca 50 000 platser. De tre borgerliga partierna har tagit UHÄ:s analys till intäkt för krav på att regeringen snarast skall ta ställning till förslag om ökad dimensionering av högskoleutbildningen redan på 1990-talet. I sak föreligger inga olika meningar om dimensioneringsbehovet. När och i vilken utsträckning en utökning kan ske får emellertid blir föremål för närmare prövning och vägas mot andra angelägna samhällsbehov. Larz Johansson frågar: Vilka är dessa behov? Mitt svar är: Gå igenom betänkandet, motionerna och inte minst de anslagsäskanden som vi kunnat tillgodose, alltså propositionens bilaga 10! Där kan man finna alla de angelägna reformer och den utvidgning och utveckling av anslagen som skett på väldigt många områden, inte minst efter kompromisser i utbildningsutskottet. Då har vi också tagit hänsyn till vad andra partier, bl.a. centerpartiet, haft att komma med. Det är de angelägna samhällsbehoven. Frågan om dimensioneringen av högskoleutbildningen kan inte frikopplas från kapacitetsutnyttjandet i utbildningen. Ingen som kritiserade den dimensionering vi nu fått berörde den aspekten. Detta samband behöver närmare analyseras, och bl.a. måste UHÄ utröna orsakerna till de relativt många avhopp som sker från de allmänna utbildningslinjerna. Det finns alltså ett par frågetecken att räta ut, som man säger, men vi är överens om att ett ställningstagande till ökad dimensionering måste göras inom de närmaste åren. Krav på ytterligare uppluckring av linjesystemet framförs åter av de borgerliga partierna. Intressant i sammanhanget är att kritiken åter avser utbildningen inom områden där linjeorganisationen är minst utbyggd och valfriheten inom utbildningen störst. Förutsättningarna för de studerande som önskar läsa fristående kurser att fördjupa sina ämnesstudier och relativt fritt kombinera sina ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap är redan relativt goda, och det sker en ständig utveckling på det här området mot ett större antal fristående linjer. Dessutom har ju de enskilda högskoleenheterna numera befogenheter att göra de erforderliga anpassningar av utbildningen som efterlyses i motionerna. En hel del är alltså tillgodosett också på den här punkten. Regeringen föreslår att ett särskilt råd för grundutbildningsfrågor inrättas inom UHÄ för att stimulera en utveckling av den grundläggande utbildningen. I olika sammanhang har kvalitetsaspekterna i denna utbildning betonats. Mot den bakgrunden ter sig folkpartiets reservation som något anmärkningsvärd. Moderater och folkpartister begär sedan förslag till nytt styroch anslagssystem med motiveringen att universitet och högskolor behöver vidgade ramar för beslut och planering. Eftersom emellertid redan föregående års riksmöte beslutade om införande av s.k. ramanslag som medger en friare disposition av anslagsmedlen, så finns det ingen anledning att nu tillmötesgå dessa krav. I stor utsträckning är vad som göras skall allaredan gjort, och en ständig utveckling pågår. Några ord om betydelsen av ökad internationalisering. Utbildningens internationalisering har ytterligare accentuerats av den politiska utvecklingen i Europa. Inte minst de snabba scenförändringarna i Östeuropa har öppnat nya perspektiv. Krav ställs nu inte oväntat på ytterligare resurser för ökat studerandeutbyte såväl inom som utanför EG. Först kan noteras att möjligheten för studerande att få medel för studier utomlands redan i betydande grad vidgats. Utskottet ställer sig också enhälligt bakom förslag att ytterligare medel, alltså utöver vad som föreslagits i propositionen, skall stå till UHÄ:s förfogande för att möjliggöra ett fortsatt studerandeutbyte med länder såväl inom som utanför EG. Däremot finner vi det inte vara särskilt meningsfullt att göra några allmänna uttalanden om anpassning av svensk högskoleutbildning till internationella förhållanden. Det är som vanligt de svepande, till intet förpliktande kraven på anpassning till internationella förhållanden som reses. Här kan vi bara än en gång slå fast att vår högskoleutbildning hävdar sig mycket väl vid en internationell jämförelse. Erfarenheterna och de kontakter vi har visar också att denna uppfattning delas av utländska utbildningsmyndigheter. Vad sedan gäller anslagen till tekniska yrken tänker jag inskränka mina kommentarer till miljöoch hälsoskyddsutbildningen resp. teknikerutbildningen. Centern och vpk kräver en fördubbling av utbildningsplatserna på miljöoch hälsoskyddslinjen. En eventuell utökning får enligt utskottsmajoritetens uppfattning anstå, vilket är normalt i sådana här sammanhang då invente ringar pågår, till dess att UHÄ avslutat sin översyn på detta område — ett uppdrag som skall vara slutredovisat senare i år. De tre borgerliga partierna anser att försöksverksamheten med teknikerutbildning endast skall bedrivas inom gymnasieskolan. Enligt vår uppfattning är det emellertid för tidigt att fatta ett sådant beslut. Det behövs ett bredare erfarenhetsunderlag, varför vi finner det angeläget att sådan utbildning åtminstone tills vidare skall ske inom såväl högskola som gymnasieskola. Vad sedan gäller finansieringen av vissa utbildningar i Malmö finns det skäl att understryka att regeringen kommer att anvisa särskilda medel för att de studerande som redan har antagits till dessa utbildningar kan fullfölja sina studier. Det är ett viktigt resultat som har uppnåtts på den punkten. Däremot delar utskottsmajoriteten — folkpartiet står för den enda reservationen — regeringens uppfattning att fortsatt intagning inte skall ske till utbildningar som finansieras med särskilda medel. Det är alltså regionalpolitiska beslut som har fattats, och det kan inte vara rimligt att skapa ett prejudikat med medel från utbildningsanslagen på detta område. Det skulle kunna få besvärande konsekvenser. Jag övergår nu till anslaget till utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. Behandlingen av förslaget om kompletterande juridisk utbildning skjuts upp till nästa riksmöte. Vi finner det särskilt angeläget att värna om den här utbildningens kvalitet och vill bl.a. understryka Uppsala universitets ansvar i det sammanhanget. Det behövs helt enkelt ytterligare rådrum innan man kan ta ställning till dessa viktiga frågor. I övrigt begränsar jag mina kommentarer under detta avsnitt till frågan om planeringsramar för ekonomlinjen. Jag tycker mig upptäcka en verklig motsägelse i Birger Hagårds resonemang, där han inleder med att konstatera att det finns många bristyrken, t.ex. läkare och psykologer. Sedan blandar han på något underligt sätt in ekonomerna, men där är det precis tvärtom. Förslaget att planeringsramarna inom AES-sektorn skall minskas med 270 platser kommer att beröra ekonomlinjen helt och hållet, och minskningen fördelas på sex universitet. Moderater och centerpartister vill vänta med ett sådant ställningstagande, men uppenbarligen accepterar vpk denna åtgärd med undantag för tillskott av vissa platser till Gävle/Sandviken. Alla prognoser visar att utbildningen av ekonomer kommer att växa kraftigt långt in på 2000-talet. Neddragningen med 270 platser är av begränsad omfattning och ändrar inte möjligheterna och förutsättningarna att klara målen eller de ambitioner och behov som arbetsmarknaden har. Avslutningsvis vill jag göra en kort kommentar till det betänkande som omfattar anslag till lokala linjer och fristående kurser. Det gäller förslaget från moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet att genomföra en inventering av behoven av grundutbildning inom området öststatsstudier. Kraven framförs naturligtvis mot bakgrund av den dramatiska händelseutvecklingen i Östeuropa. Vi anser från utskottsmajoritetens sida att de krav på och behov av ökad utbildning på detta område som successivt kommer att uppstå kan klaras inom nuvarande ramar, och vi finner inte att tillräckligt starka skäl föreligger att på det här stadiet lägga ytterligare utredningsuppgifter på UHÄ. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det förekommer naturligtvis enighet i många frågor i utskottet, Bengt Silfverstrand — det vore underligt annars — men det är inte minst för allmänhetens skull som vi har att i debatterna understryka just de skiljaktigheter som finns när det gäller synsätten. Bengt Silfverstrand föreföll något irriterad över att jag hade anklagat regeringen för håglöshet, för oförmåga att ta de nya stora greppen, inte minst när det gällde dimensioneringen och det faktum att anslagen till den grundläggande högskoleutbildningen netto har minskat med 6 90 under de senaste åren, sedan 1983. Som har påpekats tidigare i debatten är Sverige inte lysande i internationell jämförelse och har därför inte råd att ligga på tionde, tolfte eller femtonde plats utan måste hela tiden vara i topp för att kunna hävda sig. Men titta då på vad vi har gjort, säger Bengt Silfverstrand. Ett treårigt forskningsprogram har genomförts, regionstyrelserna har avskaffats och treåriga planeringsperioder för den grundläggande utbildningen har införts. Ja visst, och vem har tagit initiativ till de åtgärderna? Jo, de är alla borgerliga initiativ. Vi fick kämpa mot er för att över huvud taget få bort regionstyrelserna, som utgjorde bromsar i systemet. Över huvud taget kan konstateras att det är våra reservationer som hela tiden har blivit morgondagens propositioner. Bengt Silfverstrand tog internationaliseringen som ett exempel. Det var väl att bita huvudet av skammen. Förra året anslog Sveriges riksdag, utan att regeringen hade begärt det, 5 milj.kr. för att få till stånd en ökad stipendieverksamhet och ökat studerandeutbyte. De pengarna ville regeringen nu ta och lägga på de avgifter som skulle betalas till COMETT. Det var ett nytt initiativ som togs nu av utskottet och som gör att det blir ytterligare möjligheter att fortsätta med detta utbytesprogram. Bengt Silfverstrand menade tydligen att arbetslöshet i så stor utsträckning hotar ekonomerna att det måste göras en nedskärning med 270 utbildningsplatser. Det har jag inte märkt någonting av. Vad vi moderater har sagt är att dimensioneringen av ekonomlinjen naturligtvis skall ses i det stora sammanhanget. Det är det som regeringen inte har gjort, vilket vi har anmärkt på.

Herr talman! Bengt Silfverstrand inledde med att säga att han inte var beredd att nu diskutera skattereformen eller dess effekter på studiefinansieringen. Det förstår jag mycket väl. Det är få socialdemokrater och folkpartister som är beredda att diskutera den frågan över huvud taget. Det kanske är riktigt, som Rapport kunde meddela i går kväll, att skattereformen har medfört oförutsedda effekter för studenternas lån. Är det skälet till att Bengt Silfverstrand inte är beredd att diskutera den frågan? När Bengt Silfverstrand påstår att studiefinansieringen inte har med dagens debatt att göra säger jag god dag yxskaft. Om vi nu talar om hur vi skall kunna öka den framtida dimensioneringen av högskolan, hur vi skall få fler ungdomar att söka sig till högre utbildning och hur vi skall få fler ungdomar att ägna sig åt forskarutbildning, kan man inte påstå att studiefinansieringen inte har med den saken att göra. Det är ungefär lika barockt som att sättet att komma till rätta med social snedrekrytering skulle vara att öka dimensioneringen, som det har framställts här i debatten. Det är precis tvärtom. För att kunna öka dimensioneringen måste vi komma till rätta med social snedrekrytering, med geografisk snedrekrytering och med könsmässig snedrekrytering. Att det då vidtas ett antal åtgärder som försvårar och fördyrar för studenterna att skaffa sig utbildning har sannerligen med dagens debatt att göra. Om Bengt Silfverstrand inte har insett det frågar jag mig om det är meningsfullt att över huvud taget föra denna diskussion. Dagens viktigaste fråga är hur vi skall få fler ungdomar att söka sig till högre utbildning. Sedan svarade Bengt Silfverstrand på en av mina frågor, nämligen denna: Vilka andra angelägna samhällsbehov har gått före? Läs betänkandet! svarade Bengt Silfverstrand. Det är andra högskoleutbildningar. Jag måste då läsa innantill för Bengt Silfverstrand ur skrivningen av den majoritet i utskottet som han tillhör: ”Utskottet delar uppfattningen att dimensioneringen ——-- är av stor betydelse —-—--. -—-- Utskottet har å andra sidan förståelse för uppfattningen att högskoleutbildningens behov av resurser måste vägas mot andra angelägna samhällsbehov.” Jag frågar alltså: Vilka är dessa samhällsbehov? Jo, det är högskoleutbildningen, säger Bengt Silfverstrand! Vad är det för svar? Nu har Bengt Silfverstrand möjlighet att i nästa replikomgång tala om vilka andra samhällsbehov som har gått före. Dessutom: Hur kunde utskottet göra bedömningen att just ekonomutbildningen skulle skäras ned?

Fru talman! Bengt Silfverstrand räknade upp en rad åtgärder som har vidtagits på högskolans område. Längre planeringsperioder, ökad ekonomisk självförvaltning, regionstyrelsernas avskaffande och förändrad sammansättning av högskolestyrelserna är några exempel på sådana beslut som har fattats under senare tid. Det finns ingenting att invända mot i detta — det är en verklighetsbeskrivning i ordets egentliga bemärkelse. Sedan kom Bengt Silfverstrand in på två viktiga problemställningar när det gäller högskoleverksamheten, nämligen för det första vikten av ständig förändring och ständig utvärdering och prövning av verksamheten, och för det andra problemen med den sociala snedrekryteringen. Från vpk:s sida har vi lagt fram två konkreta förslag, som naturligtvis inte löser alla problem. De återfinns i form av reservationer i de betänkanden som vi nu behandlar. Jag tänker på förslaget om en förbättrad studievägledning och förslaget om en vetenskaplig grundkurs. I högskolepolitiken hävdas det ibland att beslutsavstånden är så långa, och ofta ges det exempel på avstånden mellan riksdag, regering och högskoleverksamheten ute på läroanstalterna. Jag tycker inte att det alla gånger är en rättvis beskrivning. Med de utredningar och den beredning som finns på olika områden när det gäller högskoleverksamheten tycker jag att beslutsvägen många gånger blir mycket längre mellan verksamheten och riksdagen. Därför vill jag ställa en konkret fråga till Bengt Silfverstrand. Nu pågår vissa utredningar som är centrala för högskoleverksamhetens del. Den viktigaste är kanske den högskolepedagogiska utredningen. När den har gjort sitt arbete färdigt, tycker Bengt Silfverstrand att det vore intressant att då pröva tanken på tillsättandet av en parlamentarisk högskoledelegation, så att vi direkt hit till parlamentet, riksdagen, kunde ta in erfarenheter och se hur våra beslut ser ut omsatta i verkligheten? Många gånger när vi ställer förslag här i riksdagen, får vi till svar: Detta regleras i högskoleförordningen, eller: Det är meningen att det skall vara just så. Men vi är ju ändå tvungna att ställa förslagen, eftersom det inte förhåller sig så i verkligheten, eftersom det inte i verkligheten har blivit så som vi hade tänkt att det skulle bli. Ibland har avsikten ute i verksamheten över huvud taget inte varit att det skulle bli så som vi hade tänkt att det skulle bli. Jag vill därför ställa en rak fråga till Bengt Silfverstrand — jag förstår att det är svårt att svara på alla repliker: Är Bengt Silfverstrand beredd att pröva tanken att tillsätta en parlamentarisk högskoledelegation för att följa upp alla de beslut som har fattats under de närmast föregående åren och som kommer att fattas?
Fru talman! Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna anpassar sig efter verkligheten i sin högskolepolitik och inte till varje pris håller fast vid centralismen, planeringsivern och de centrala organen. Jag tycker att det är bra att man har tagit intryck av andras erfarenheter och påverkats av andras förslag, t.ex. när det gäller planeringsperioder och regionstyrelsernas avskaffande — jag saknar bara motsvarande ställningstagande när det gäller tandläkarhögskolan i Malmö. Det är inget att skämmas för; det är så vi arbetar. Man måste ju arbeta på ett konstruktivt sätt, och vi måste från alla håll anpassa oss till vad som händer för att göra det så bra som möjligt. Det måste väl ändå vara vår målsättning. Vi menar att grundutbildningsrådet är en återgång till centralistiskt tänkande. Vi menar att ansvaret för det pedagogiska utvecklingsarbetet av nödtvång, för att det skall bli bra, måste ligga på högskolestyrelser, linjenämnder och institutioner. Förslaget om ett grundutbildningsråd kolliderar direkt med de ambitioner som vi tillsammans har haft i utskottet. Vi tycker också att det rådet luktar litet för mycket efterapning av styrningen av forskningsverksamheten. Grundutbildningens pedagogik måste få utvecklas på sina egna kvaliteter, utifrån sina egna behov och utifrån de studenter och lärare som finns i den. Sedan till Malmö och Kockums. Fattas bara annat än att de studenter som i regionalpolitisk iver antogs till utbildningar på s.k. Kockumspengar inte skulle få studera färdigt! De är ju där. De har en termin kvar. Fattas bara annat! Jag utgick ifrån att det var en ren lapsus i regeringsförslaget, och nu verkar det på Bengt Silfverstrand som om socialdemokraterna i utskottet verkligen hade fått kämpa för att de skall få studera färdigt. Vi har alla talat om kvalitet. Men vi kanske någon gång skulle ta upp en diskussion om vad kvalitet är. Jag menar att låg kvalitet är bl.a. brist på långsiktighet, pedagogiska brister, för låg lärartäthet, dåliga lokaler, för låg examinationsfrekvens och en bristande internationalisering. Låg kvalitet är till sist också för mycket byråkrati. Därigenom förstör man resurser som skulle kunna användas bättre på annat sätt.
Fru talman! Det var många frågor. Jag skall fatta mig mycket kort som svar på var och en av dem. Jag noterade att Birger Hagårds senaste inlägg egentligen enbart var polemiskt. Jag var inte på något sätt upprörd över påståendena om håglöshet — jag konstaterade bara att de med förödande kraft också drabbade de borgerliga kollegerna. I övrigt tycker jag att det är positivt att Birger Hagård sade att oppositionspartierna — han tecknade ett långtidsperspektiv — skall fortsätta att driva socialdemokratin framför sig. Vi är naturligtvis oerhört tacksamma om vi kommer att ha en vital opposition som vi kan diskutera med också i fortsättningen. Jag noterade att också Birger Hagård räknar med fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Larz Johansson! Jag tycker faktiskt inte att skattereformen hör hit! I sitt senaste inlägg försökte Larz Johansson vända det till att den kan få vissa konsekvenser för den studiesociala sidan, något som är mer av en realitet. Svaret på den fråga han ställde är ja. Det skall självfallet göras utvärderingar. Det är redan beslutat och står klart och tydligt att det skall göras sådana utvärderingar. Men vänta med bestämda och kategoriska slutsatser tills skattereformen har trätt i kraft! På de punkter där Larz Johansson uttrycker oro är vi från socialdemokratisk sida definitivt villiga att undersöka vilka konsekvenser skattereformen kan få. När det gällde dimensioneringen vidgade Larz Johansson perspektivet. Det var något av en lek med ord att säga att jag hade hävdat att det gällde andra samhällsbehov. Svaret är då: Självfallet måste ökade resurser till utbildning, också till högskoleutbildning, ytterst ställas mot angelägna samhällsbehov på andra områden, exempelvis inom det sociala området. Det är väl en självklarhet att resurserna konkurrerar med varandra. Björn Samuelson ställde en rak fråga, om vi kan tänka oss från socialdemokratisk sida att göra en utvärdering av den snabba utveckling, de många reformer, som har kommit till stånd på högskoleområdet och om vi kan göra det i form av tillsättandet av en parlamentarisk högskoledelegation. Jag vill inte ta ställning till formen för utvärderingen, och det tror jag att Björn Samuelson kan hålla mig räkning för, men att en utvärdering förr eller senare måste ske är vi helt överens om. Margitta Edgren, slutligen, tog upp frågan om utbildningen i Malmö. Jag vill bara säga att man måste göra en klar markering av vilka ansvarsområden som utbildningutskottet svarar för. Det är utbildning, inte regionalpolitiska insatser. Insatserna för Malmö hade med regionalpolitik att göra, och om det behövs mer av sådana, får vi återkomma till den frågan.
Fru talman! Jag gläder mig åt att Bengt Silfverstrand har fått hågen tillbaka. Det finns inget ledsammare än håglösa socialdemokrater, och det har vi sett alltför mycket av under senare tid. Jag vill också trösta Bengt Silfverstrand med att jag räknar med att Sverige kommer att ha en socialdemokratisk regering till 1991, för fler självförvållade regeringskriser har vi knappast råd med i det här landet, eller hur?
Fru talman! Nu har vi fått bekräftat också från Bengt Silfverstrand på samma sätt som av Margitta Edgren tidigare, att både socialdemokraterna och folkpartiet är beredda att ändra skattereformen, om den får de konsekvenser för studenterna som jag förutser. Jag försäkrar Bengt Silfverstrand att det kommer den att få, om man inte gör de nödvändiga förändringarna. Det är mycket lätt att konstatera. Vi har redan sett resultatet av delreformen för 1990. Men nu har vi fått bekräftat att det kommer att göras ändringar, och jag tycker att det är bra. Vi kommer att påminna om det här, ständigt och jämt, ända till dess att vi har fått förändringar till stånd. Sedan säger Bengt Silfverstrand att det jag har sagt om andra angelägna samhällsbehov skulle vara en lek med ord. Det är det inte, för jag tar på allvar vad utskottet skriver. Om utskottet säger att vi inte kan göra en viss bestämd sak, därför att det finns andra angelägna samhällsbehov som måste gå före, är det klart att jag vill veta vad det är för behov som ni har tillgodosett som gjort att högskoleutbildningen fått stå tillbaka. De exempel som Bengt Silfverstrand då kommer med är andra behov inom det sociala området. Då kan man fråga sig: Vad är det? Inte är det utbyggd barnomsorg, inte är det förlängd föräldraförsäkring, inte är det sjätte semesterveckan. Vad är det nu för angelägna saker som ni har åstadkommit som gjort att man inte kunde fatta beslut om den långsiktiga dimensioneringen av högskoleutbildningen?
Fru talman! Socialdemokraterna menar väl ändå inte, Bengt Silfverstrand, att regionalpolitiken och utbildningspolitiken över huvud taget inte har någonting med varandra att göra? När man använder utbildningspolitik för regionalpolitiska syften, måste man väl ändå inse att det är nödvändigt att också långsiktigt ta ett utbildningspolitiskt ansvar. Det här måste ju vara kommunicerande kärl. Jag tar fasta på det Bengt Silfverstrand avslutade med, att frågan om fortsatt Kockumsutbildning inte är slutbehandlad i och med dagen, utan att det är möjligt att det kan komma ett regeringsinitiativ i nästa års budgetproposition, om jag fattade det rätt. Sedan vill jag fråga: Vilka är Bengt Silfverstrands kriterier för kvalitet på högskoleutbildning? Jag frågar därför att jag är uppriktigt intresserad.

Fru talman! En kort precisering till Larz Johansson: Om man är studerande och man inte har några inkomster eller man har mycket små inkomster, kan man rimligen inte vinna särskilt mycket på en skattesänkning. Vad jag avser är att studerande tillgodoses genom insatser på det studiesociala området, precis som man kompletterar skattereformen för andra grupper genom särskilda typer av åtgärder. Till Margitta Edgren vill jag säga när det gäller Malmö och det som där inträffat att det avsattes särskilda medel i det s.k. Kockumspaketet för att klara en besvärande situation. Det var ingenting som utbildningsutskottet kunde påverka eller var direkt inblandat i. Nu har man tagit in ett antal studerande på de utbildningarna, och om vi inte hade agerat, hade de inte kunnat fullfölja sin utbildning. På det sättet handlar det naturligvtvis om kommunicerande kärl, och det ansvaret tar vi. Men det är inte vår sak — och på den punkten har folkpartiet blivit ensamt vid utskottsbehandlingen — att avsätta medel för fortsatt utbildning. De problem som uppstår med exempelvis lokaler och utrustning skall vi ta på synnerligen stort allvar. Vid den ingenjörsutbildning som nu är i gång kommer det att finnas ett stort behov av både lokaler och utrustning, och de problemen kommer vi säkert att kunna lösa.

Fru talman! I en motion, som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 19, har jag tillsammans med Monica Öhman påtalat en svårighet som föreligger på Norrlandskusten och framför allt inom processoch cellulosaindustrin, som har väldigt svårt att rekrytera civilingenjörer med processteknisk utbildning och kompetens. När jag läser utskottsbetänkandet får jag uppfattningen att utskottet har missuppfattat motionen och dess syfte. Vi föreslår ingen utökning av antalet platser på civilingenjörsutbildningen på högskolan i Luleå. Vad vi föreslår är att elever på geovetenskapliga linjen och maskintekniska linjen flyttas över till att de två sista åren läsa processteknik. På så sätt skulle man skräddarsy en utbildning just för det behov som föreligger inom processindustrin och även inom stålindustrin. Enligt de uppgifter som vi har fått från industrierna kan man förvänta sig ett behov av 15 elever per år. Det är naturligtvis väsentligt för mig att få säga detta och samtidigt understryka att utskottet faktiskt, utan att det görs något tillkännagivande, borde ha med något ord framhållit att man måste räkna med sådana här behov i framtiden.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort, men vill säga några ord för fullständighetens skull. Bengt Silfverstrand slutade med att säga, att om det är så att skattereformen får effekter för studenterna, vilket, som han själv erkänner, uppenbarligen blir fallet, får man lov att vidta åtgärder på det studiesociala området. Får jag för Bengt Silfverstrands upplysning tala om att hans egen regering har lagt fram en proposition, nr 147, om kompensation för vissa skatteeffekter för studenter. Det erbjuds höjda lån till höjda räntor med ökade uppräkningskostnader inte bara för de nya lånen utan också för gamla studielån. Dessa förslag har redan lagts fram, Bengt Silfverstrand. Detta är de åtgärder på det studiesociala området som man är beredd att vidta med anledning av skattereformen.
Fru talman! Detta visar bara vad jag själv var inne på. Man får vidta andra åtgärder för att klara vissa effekter, som man av mycket enkla och logiska skäl inte kan göra någonting åt vid genomförandet av en skattereform. Reformarbetet är inte slut. Vid behov kommer det självfallet att läggas fram ytterligare förslag i samma riktning.
Fru talman! Om ytterligare förslag med den här inriktningen är det som man har att förvänta sig, tror jag faktiskt att studenterna betackar sig. Studenterna är inte betjänta av den här typen av förslag.

Fru talman! Så har vi alltså hunnit fram till att behandla vårdutbildningen och dessutom utbildningen för undervisningsyrken och kulturoch informationssektorn. Om jag får börja med vårdbetänkandet nr 21, kan man utan vidare konstatera att det kanske viktigaste och mest centrala är den återupptagna tandläkarutbildningen i Malmö. Jag tror att detta kommer att vara till glädje inte bara för Sydsverige utan också för landet i dess helhet. Inte minst den omständigheten att man nu under några år har fått en chans att arbeta med den nya utbildningen — och effektivisera denna — kommer säkert att få betydelse för tandläkarutbildningen i dess helhet. Men det finns ändå beträffande tandläkarutbildningen några moment som bör beröras. Från moderata samlingspartiets sida har vi föreslagit att det bör inledas en försöksverksamhet med en integrerad utbildning. Det skall alltså inte bara gälla utbildning av tandläkare utan också utbildning till tandsköterska, tandhygienist och tandtekniker. Eventuellt skall man också ute i landet utveckla någon form av regiontandvårdsinstitut för mer kvalificerad tandvård. Detta skulle alltså på tandvårdens område vara en motsvarighet till regionsjukhusen. Vi noterar med glädje att vi nu får tillfälle till en översyn av de medellånga vårdutbildningarna, framför allt en översyn av utbildningarnas längd. Det har inte minst när det gäller rehabiliteringslinjen rätt länge varit angeläget att åstadkomma en förlängning. Vi har världens äldsta sjukgymnastutbildning men samtidigt en av de kortare utbildningarna i världen. Det är också att notera att påbyggnadsutbildningarna kommer att beröras av översynen. Sedan har vi en mycket märklig historia, nämligen psykoterapin. Jag vet inte om Berit Löfstedt på det området kan ge mig det svar som jag har efterlyst. Det var nämligen så, om vi skall gå tillbaka i historien, att riksdagen 1979 beslöt att psykoterapiutbildning skulle finnas i samtliga sex högskoleregioner. Man startade med introduktion av den här utbildningen på Karolinska institutet och i Umeå. Senare kom också Lund in i bilden. På sikt skulle den här utbildningen som sagt finnas i samtliga regioner. Men fortfarande, år 1990, är detta icke fallet. Psykoterapin finns fortfarande bara på 33 tre orter. Dessutom föreslår man nu att antalet utbildningsplatser vid Karolinska institutet skall skäras ned. För oss vore det naturligt att man under den kommande treårsperioden inte bara behöll antalet utbildningsplatser vid Karolinska institutet och eventuellt förstärkte med nödvändiga resurser utan att man också byggde ut psykoterapiutbildningen till att omfatta även Göteborg. Om man inte vill göra detta måste det finnas skäl till att riksdagen frångår sitt tidigare fattade beslut. Då måste man klara ut vilka nya förutsättningar som är för handen. Jag tycker att det när det gäller den här typen av utbildning är anmärkningsvärt att man från regeringens sida inte på något sätt har gett en närmare förklaring. I en reservation har vi också berört logopedlinjen. Här vill vi ha en förlängning av utbildningen från 120 poäng till 160 poäng. Detta bör genomföras utan att antalet antagningstillfällen minskas. Till sist har vi i detta betänkande naturligtvis huvudmannaskapet. Här vill alla utom socialdemokraterna och centerpartiet i princip ansluta sig till uppfattningen att all högskoleutbildning bör vara statlig. I betänkandet UbU22 tas undervisningsyrkena upp. Här har vi den paradoxala situationen att lärarutbildningen i landet är underdimensionerad samtidigt som många platser på lärarlinjen står obesatta. Det är kanske inte minst den olyckliga omläggningen av grundskollärarutbildningen som redan nu börjar visa sina effekter. Man kan förutspå att den kanske till dels kommer att i framtiden drabba landet rätt hårt. När det gäller klasserna 1-7, med kravet 140 poäng, finner vi att i september 1989 en tredjedel av platserna var obesatta. Beträffande klasserna 4-9 ser vi att utbildningsplatserna i stort var besatta. Det är dock lätt att bli antagen, kanske alltför lätt. Det finns sådana utan tillräckliga förkunskaper som har kommit in. Mot denna bakgrund, med ett stort antal obesatta platser och med de andra platserna i bästa fall nödtorftigt fyllda, anser vi inte att det är rimligt att bemyndiga regeringen att vidga planeringsramarna. Därför har vi också reserverat oss. Inte heller anser vi att det är angeläget att utöka antalet platser för förskollärare. Även här finns det många obesatta platser. Däremot vill vi ha en komplettering av lärarutbildningen. Vi har föreslagit att man beträffande klasserna 4-9 skall kunna komplettera med en utbildning som framför allt består av fristående kurser. Kravet är 140 poäng. Minst 40 poäng krävs i de olika ämnena, dock 60 poäng i svenska och liknande ämnen. Även folkpartiet står bakom förslaget, vilket har förts fram i reservation 3. Jag skulle också vilja fråga Berit Löfstedt när det gäller ett annat område — betygen i lärarutbildningen. Jag har aldrig kunnat finna något som helst rimligt skäl att gå ifrån den graderade betygskalan, detta så mycket mindre som — som jag har haft tillfälle att tidigare från denna talarstol konstatera — vi här har blivande ämneslärare som undervisas tillsammans med andra studenter i samma moment, men som skall betygsättas på två olika sätt. Vissa skall ha graderade betyg, medan andra inte skall ha det. Vad är det för rim och reson i ett sådant system? Man borde nu ta sig samman, komma bort från detta och se till att vi får den nödvändiga reformen. Detta har vi tagit fram i reservation nr 18, också där tillsammans med folkpartiet. Vi efterlyser i en annan reservation karriärtjänster i skolan för att på det sättet uppmuntra duktiga lärare att vara kvar i jobbet. Dessutom har vi uppmärksammat frågan om lärare för elever med taloch språksvårigheter. Ungefär 200 000 barn i landet beräknas ha sådana problem, och det är viktigt att vi får en fortsatt god utbildning för lärare på detta område. Utskottet betonar behovet av specialisering, åtminstone, som man säger, under den tredje terminen i speciallärarutbildningen. Men räcker detta? Det är det som är frågan. Vi efterlyser ett kompletterande förslag från regeringen. Till sist skall jag säga något om utbildningsutskottets betänkande nr 23, som berör kulturoch informationssektorn. Till detta betänkande har moderaterna fogat en enda reservation, nr 3, som tar sikte på ökade insatser för att stärka utbildningen inom byggnadsvården. Vi behöver i det här landet yrkesmän som har kunskaper om äldre tiders byggnadsteknik. Det är naturligtvis inte bara den bebyggelseantikvariska linjen i Göteborg, konservatorslinjen eller påbyggnadsutbildningen i restaureringskonst vid Konsthögskolan i Stockholm som kan lösa dessa problem. Kanske, det skall jag gärna medge, borde detta yrkande vara litet mera preciserat. Vad vi åsyftar är naturligtvis att det är ont om exempelvis stuckatörer, något som vi märkte i samband med restaureringen av Riksdagshuset. På det ena området efter det andra saknas hantverkare som har god förtrogenhet med gamla tiders sätt att arbeta. Hela detta område bör egentligen ses över. Vi får återkomma till detta, och kanske då vara litet mer preciserade. Av gammal slentrian har ärendet hamnat i utbildningsutskottet och behandlas precis på samma sätt som tidigare. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till de moderata reservationerna till de nämnda betänkandena.

Fru talman! Vi skall nu behandla tre betänkanden från utbildningsutskottet, UbU21, 22 och 23, som gäller vårdyrken, undervisningsyrken och kulturoch informationsyrken. Jag vill yrka bifall till alla de reservationer i de tre betänkandena som folkpartiet står bakom. Det finns också i dessa tre betänkanden en rad ställningstaganden och initiativ som ett enigt utskott står bakom, och dessa behöver vi ju inte tala så mycket om. Det är bra att vi på ett konstruktivt sätt kan samarbeta. Inför framtiden, med ett mindre antal ungdomar och samtidigt ett ökande antal riktigt gamla människor, som också har ett ökat behov av vård och omsorg, måste vi göra vårdyrkena mer attraktiva. Det förs i dag en debatt om krisen i vården, och betoningen i debatten ligger på svårigheten att få utbildad personal och att få den att stanna. Det saknas t.ex. enligt uppgift 5 000 sjuksköterskor, och detta trots sjuksköterskors höga yrkesintensitet. Den debatt som förs i dag kommer emellertid att framstå som en mild västanfläkt i jämförelse med den debatt vi kommer att få i framtiden, om vi inte bl.a. anpassar utbildningarna mer till den situation som råder. Med detta har jag inte sagt att det endast är förändringar i fråga om utbild ningarna som kommer att lösa vårdens kris och problem. Det är även andra insatser som måste till. Vårdens organisation måste förändras liksom synen på ledarskapet och synen på ansvarsfördelningen mellan olika professionella yrkesgrupper. Rutinerna i fråga om den etiska grundsynen måste diskuteras mera intensivt, och omvårdnadsforskningen måste uppvärderas. Det finns en rad motioner som handlar om dessa medellånga vårdutbildningar. De kommer från folkpartiet och från andra partier. De gäller utbildningarnas längd, deras innehåll, avvägningar mellan grundoch vidareutbildning, påbyggnadsutbildning, harmonisering till internationell standard och hur samverkan mellan statlig och kommunal huvudman skall underlättas till fördel för de enskilda studenterna. De flesta motionerna är väl motiverade och syftar till att göra utbildningarna bättre. Det är bra att utskottet också har enats om ett tillkännagivande om en samlad översyn av de här utbildningarna. Reservation 3 vid UbU21 gäller sjukgymnastutbildningen. Den ingår i översynen. Trots det vill vi folkpartister att beslut fattas redan nu om att öka utbildningen med 100 platser. Ökningen skulle fördelas på både grundutbildning och påbyggnadsutbildning. Vi menar att behoven av sjukgymnastiskt kunnande är väl dokumenterade. Sjukgymnasternas insatser för äldre människor och människor med demens är avgörande för att sjukdomssymtom skall kunna lindras. På samma sätt är sjukgymnastinsatser för habilitering väl dokumenterade. Vi menar också i reservation 3 att det kan ankomma på UHÄ med dess överblick att göra fördelningen utifrån de behov som finns. Reservation 7 gäller logopedutbildningen. Vi tycker, liksom UHÄ, att den skall förlängas och att man borde kunna ta ställning till detta redan nu. Detta, säger vi folkpartister, skall göras utan att antalet utbildningsplatser minskar. Vi vill i reservation 9 också öppna möjligheter att göra mer inviduella studiegångar inom vårdutbildningarna. Det finns många människor som har varit ute i arbetslivet några år och sedan bestämmer sig för att ändra yrkesinriktning. Vi menar att deras erfarenheter och tidigare utbildningar måste kunna tas till vara. Det ankommer på vårdutbildningarna att anpassa studiegången på sådant sätt. Huvudsaken är att dessa människors arbetskraft kommer vården till godo. I reservation 10 tar vi upp en gammal ”skivbekant”. Det är det statliga huvudmannaskapet. Det finns övertygande argument för att ett sådant skulle underlätta samarbetet, inte minst för omvårdnadsforskningen. Även vi inser att det blir dyrt, men vi inser också att det inte blir billigare med tiden. Vi tror att detta på sikt är det enda möjliga. Det kommer också att på sikt betala sig genom effektivare resursanvändning och enhetligare utbildningskvalitet. Låt mig avsluta detta avsnitt med några ord om S:t Lukasstiftelsen. Regeringen föreslår att psykoterapiutbildningen skall minska med åtta platser vid Karolinska institutet. Det är brist på psykoterapeuter i landet. Vid S:t Lukasstiftelsen ges en utmärkt, väl dokumenterad utbildning för psykoterapeuter. Under knot har folkpartiet accepterat neddragningen, under den förutsättningen att S:t Lukasstiftelsen skall ges ett varaktigt statlig stöd till sin utbildning, som ett alternativ till de åtta platserna. I januari 1990 anvisade re geringen ur egen ficka pengar till S:t Lukas. Detta ser vi folkpartister som en början till ett mer långsiktigt samarbete. Vi utgår från att tilldelningen av detta stöd kommer att upprepas. För övrigt är jag mycket glad över att tandläkarutbildningen åter kommer att öppnas i Malmö. Det lönar sig både för politiker och för yrkesgrupper att argumentera och att inte tappa sugen om besluten tillfälligtvis går en emot. I betänkande UbU22, som handlar om undervisningsyrken, finns det en rad reservationer som folkpartiet är med på. Jag vill lyfta fram reservation nr 14, som vi har avgivit tillsammans med miljöpartiet och vpk. I den begär vi tillsammans att det skall göras en översyn av förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna, vilken skall resultera i en ny barnoch ungdomspedagogisk utbildning. Den översynen anser vi vara så viktig att den borde ha startats omedelbart. I reservation 20 slår vi ett slag för vår gamla tanke att skolorna skall kunna inrätta tjänster där syo-funktionen kombineras med undervisning i olika ämnen. Jag vet mycket väl att det i dag finns utbildning för sådana tjänster, men vad som saknas är just tjänster för sådana lärare. Ett genomförande av vårt förslag skulle ge även små skolor möjlighet att få en syofunktion för eleverna, inte bara ett par timmar i veckan utan kanske varje dag. I reservation 21 lyfter vi fram läromedelskunskapen och framhåller hur viktigt det är att lärarna under sin utbildning får lära sig att ta ställning till olika läromedel och att analysera de behov som anges i läroplanen i förhållande till de läromedel som står till buds. Vi vet mycket väl att ämnet finns i lärarutbildningen, men vi har också av lärarkandidater fått veta att man på lärarhögskolorna tar väldigt lätt på detta ämne. Till utbildningsutskottets betänkande nr 23, som gäller anslag till utbildning för kulturoch informationsyrken, har folkpartiet inga reservationer, utan vi litar på resultatet av den utredning om konstnärers villkor som pågår och av den mer heltäckande översyn av högskolans konstnärliga utbildningar som aviseras. Vi hoppas att dessa utredningar kommer att gå våra vägar, och vi avvaktar resultatet av utredningarna. Dessutom har UHÄ fått 4 milj.kr. att fördela på projekt inom textil konst och design, och vi utgår från att UHÄ följer de prioriteringar som gjordes i anslagsframställningen till regeringen. Med anledning härav har vi inte funnit anledning att reservera oss.

Fru talman! Jag vill först passa på att yrka bifall till vpk:s alla reservationer till de betänkanden som vi nu behandlar. I politiska debatter kan man använda sig av, om jag skall uttrycka mig snällt, olika tekniker. Man kan t.ex. välja att attackera och ställa retoriska frågor till sina motdebattörer i slutet av sitt anförande. Man ger dem då mycket liten chans att tänka över vad attacken handlade om. Jag skall inte göra på det sättet nu. Jag väljer att redan i början av mitt anförande ta upp det som Birger Hagård sade. Han får då litet betänketid, och det tror jag han behöver för att kunna svara på de frågor som jag kommer att ställa till honom. Birger Hagård sade ungefär följande: Vi moderater har föreslagit att man skall inrätta karriärtjänster för att få duktiga lärare att stanna kvar i yrket. Jämför detta med vad han sade under den tidigare debatten här i dag om de andra högskolebetänkandena. Då sade han ungefär så här: Ingen vill bli lärare numera efter det senaste beslutet. Jag förmodar att han avsåg kommunaliseringsdebatten och det beslut som fattades i december om ett ändrat huvudmannaskap för lärarna. Min fråga är: Vad menar Birger Hagård med dessa två påståenden? Menar han att det bara är skräp med de lärare som länge tjänstgjort inom sitt område i skolan? Om nu Birger Hagård verkligen oroar sig över beslutet om kommunalisering, varför väckte då Birger Hagård inte motioner i riksdagen i januari om ett upphävande av kommunaliseringsbeslutet? Det är en fråga som jag skulle kunna rikta till fler företrädare för den borgerliga oppositionen och även till miljöpartiet, men jag väljer att be om ett svar från Birger Hagård. Fru talman! I de betänkanden som vi nu behandlar föreslås att förskollärarutbildningen i Borås återinrättas och att tandläkarutbildningen i Malmö återupptas. Det var ett antal år sedan regeringen lade fram ett s.k. besparingspaket och drev igenom en reducering tillsammans med moderata samlingspartiet. Det handlade helt enkelt om en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö och förskollärarutbildningen i Borås och Uppsala. Det var ett mycket onödigt beslut som riksdagen fattade. Det är bra att man i riksdagen inte är sämre än att man nu kan ändra sig. När det gäller förskolelärarutbildningen i Borås och Uppsala har dock verksamheten och utbildningen aldrig lagts ned fastän riksdagen beslutade om detta. Man har i stället bedrivit utbildningen i form av utlokaliserad utbildning från lärarhögskolan i Stockholm och lärarhögskolan i Mölndal, eller om det är universitetet i Göteborg — jag är inte riktigt säker på detta. Verksamheten har hur som helst fortgått. Detta är någonting man bör fundera över. Om riksdagen fattar beslut och det sedan inte får effekt, vad är det då egentligen för mening med ett sådant beslut? Man kan också fundera över om detta verkligen innebar någon besparing. Det finns en viktig reservation i ett av de betänkanden som vi nu behandlar. Den handlar om vårdutbildningarnas huvudmannaskap. Vi i vpk vill tillsammans med moderater, folkpartister och miljöpartister att man skall utreda vårdutbildningarnas huvudmannaskap. Majoriteten i utskottet, bestående av socialdemokrater och centerpartister, anser att det inte är någon idé, eftersom det finns en utredning som redan har gjort detta. Den utredningen är snart tio år gammal. Den kom fram till att det skulle kosta ett antal hundra miljoner kronor att skapa ett enhetligt huvudmannaskap för dessa högskoleutbildningar. Jag är inte riktigt säker på att detta behöver innebära en sådan ökad utgift för staten. Det har runnit mycket vatten under broarna, särskilt högskolebroarna, under 80-talet. Det kunde vi höra Bengt Silfverstrand säga i den tidigare debatten om högskolan. Det har redan uppträtt en rad olika nya sätt att finansiera samhällelig verksamhet. Sådana konstruktioner och nya strukturer skulle kunna prövas när det gäller ett enhetligt huvudmannaskap för vårdutbildningen. Jag utesluter inte att man t.o.m. skulle kunna få vissa effektivitetsvinster med ett enhetligt huvudmannaskap. Det skulle definitivt gynna dem som vill ägna sig åt högre vårdutbildning, vilka skulle få en tydlig forskningsanknytning. Det skulle dessutom öppna ytterligare möjligheter att gå vidare inom ”vårdvetenskapen”. Man kan ju nu se en utveckling av ett ökat utbud av fristående kurser på högskolor och universitet. Samtidigt vidgas vårdvetenskapen inte bara till att omfatta de somatiska symtomen hos människor utan också till att se människor i ett sammanhang, i ett slags helhetssyn. Det talar för att man måste knyta ihop den statliga högskolan och de landstingskommunala vårdutbildningarna på ett helt annat sätt. Centern är märklig i sin argumentering på den punkten. Marianne Andersson i Vårgårda säger att detta är så bra, eftersom det garanterar praktikplatser. Om kan skulle dra ut konsekvensen av detta, skulle man kommunalisera även läkarutbildningen. Men det vill inte centern. Det är märkligt att centern som sitt huvudargument hänvisar till en tio år gammal utredning och anger att detta skulle gå på 500-700 milj.kr. Centern är inte känd i riksdagen för att spjärna emot om kostnader lyfts över från landsting och kommuner till staten. Om jag inte minns alldeles fel var det senast i går centern riktade kritik mot skatteuppgörelsen mellan socialdemokrater och folkpartister för att det inte finns med någon konstruktion för utjämningsbidrag mellan stat och kommun. Argumenteringen haltar. Det som ni i centern sade i Aktuellt och Rapport i går kväll stämmer inte med vad ni säger i dag kl. 15.00 i kammaren. Det är mindre än ett dygn efteråt! Men, det är klart att det är bra med förnyelse, öppenhet och förändring. Fru talman! Det finns en ytterligare reservation från vpk:s sida. När det gäller psykoterapi instämmer jag i stort sett med vad Birger Hagård sade i sin argumentation. Det behövs en fortsatt utbyggnad av psykoterapiutbildningen. Vi har en litet annorlunda formulering i vpk:s reservation 2 i betänkande 21. Men i det fall att vår reservation faller är vi beredda att stödja moderaternas reservation till betänkandet. Fru talman! Jag utnyttjade mycket tid i mitt tidigare anförande, så jag väljer att stanna här.

Fru talman! Björn Samuelson är på sitt filosofiska humör i dag. Det är något som man väl kan uppskatta. På det timida sätt som är så utpräglat för honom ställde han också en fråga till mig angående ett problem som han tydligen har tänkt över i sin kammare. Det var två komponenter i det problemet. Den ena var karriärtjänster, som vi moderater vill införa i skolan. Vad är karriärtjänster? Ja, det är redan färdigutbildade, duktiga lärare som är fullt verksamma. Vi menar att de skall stimuleras på det ena eller det andra sättet. Vi har också antytt att fortsatt och ökad utbildning skall antecknas som ett plus och kunna medföra ökade löneförmåner. Den andra sidan av problemet är de som nu skall bli lärare. Det var om det som jag sade, precis som Björn Samuelson också antydde, att det är svårt att rekrytera lärare. Det är möjligt att orden föll så, att ingen vill bli lärare. Men det finns ett antal utbildningsplatser besatta, så några vill ju ändå bli lärare. Men det råder i varje fall en brist. Det finns uppenbarligen många som inte vill bli lärare i dagsläget. Vad beror det på? Det skulle kunna bero dels på att utbildningen inte är tillfredsställande, dels på det allmänna stämningsläget efter konflikten i slutet av förra året. Jag förmodar att bägge de faktorerna har spelat in i det här sammanhanget. Jag vet inte om det i och för sig skulle behöva föranleda någon motion från mig om upphävande av kommunaliseringen. Det finns ett nyligen fattat beslut om detta i riksdagen. Vi brukar trots allt respektera de beslut som fattats. Det är möjligt att det kan bli aktuellt att senare häva beslutet. Jag tror inte att en sådan motion hade inneburit att stämningsläget hade förändrats i en hast. Jag utgår från att det kommer att förändras senare.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

Fru talman! Jag skall inte föra debatten vidare med Birger Hagård. Men jag vill påminna honom om tidsperspektivet när det gäller om man skall väcka motioner eller inte. Hagård uttryckte nu inte någon regel. Jag kan ge exempel på när Hagård har varit snabb, ibland alltför snabb, att väcka motioner efter det att riksdagen har fattat ett beslut. När det gäller filosofin kan väl andra få avgöra hur pass filosofiska vi är. Marianne Andersson i Vårgårda talade om huvudmannaskapet. I de betänkanden som vi tidigare har diskuterat har centern reservationer om teknikerutbildningen. Det är oerhört viktigt att den förs över till gymnasieskolan. Sedan skall det vara något slags hybrider när det gäller vårdutbildningarna. Man kan alltså tillskjuta några tjänster hit eller dit osv. Plockar och pytsar man på det sättet, blir hybriden vårdutbildningen inom högskolan ännu värre. Jag hoppas att Marianne Andersson har klart för sig att när det gäller om högskoleutbildning skall finansieras över den landstingskommunala skatten eller över den statliga, finns det fortfarande en viss rättviseprofil i att använda den statliga börsen. Däri ligger då att det skall vara en likvärdig och enhetlig vård för alla över hela landet så långt det går inom vissa medicinska basbehov. Jag tror att det är något annat som ligger till grund för att centern inte vill gå med på ens en utredning om ett ändrat huvudmannaskap av vårdutbildningarna. Inte ens när centern applåderar en översyn av vårdutbildningarna vill man se över den organisatoriska delen. Det är något som är gömt i debatten eller också är det något som man inte har insett, Marianne Andersson.

Fru talman! Den behöver inte bli sämre, men det blir en rörigare organisation och svårare att se vem som har ansvar för vad. Man renodlar inte ansvarsområdena när det gäller en så viktig verksamhet som vården och vårdutbildningar. Vi har nog problem i utbildningsutskottet med att reda ut vem som ansvarar för vad, när, hur, hur länge osv. Detta är inte alldeles oproblematiskt. Varför då virra till begreppen ännu mer, Marianne Andersson i Vårgårda? En utredning kan i alla fall inte försämra vården. Det kan vi väl åtminstone vara överens om.

Fru talman! Det känns litet overkligt att stå här efter att för några dagar sedan ha mött Tjernobyls offer. Men det passar utmärkt nu när vi skall tala om vårdutbildning. Jag är glad över att vi har en vårdutbildning i offentlig regi och över att vi har oberoende forskare i Sverige. Vi i miljöpartiet vill tacka för att vårt önskemål om en total översyn av de medellånga vårdutbildningarna fått gehör i utskottet och för att utskottet står enigt bakom detta. Vi ser det som litet vansinnigt att bara gå in och peta på några små fel och försöka lappa och laga. Det är bättre att göra en riktig översyn. Först och främst vill jag slå ett slag för den sammanhållna utbildningen i friskvård på högskolenivå. Just nu omfattar denna utbildning 80 poäng och den finns bara i Gävle/Sandviken. Vi önskar utöka denna utbildning till att omfatta 120 poäng. Vi vill att det skall bli en allmän linje och att det skall tillföras fler platser. Nu bedrivs undervisning enbart på nybörjarstadiet. Man har inte kommit i gång ordentligt och kanske inte alla gånger fått kompetenta lärare. Men om den här linjen blir allmän, skulle den få en förhöjd status. Vår syn är att människans hälsotillstånd inte kan ses isolerat från hennes relation till medmänniskor och miljö. Varje försök att påverka människans hälsa kommer att misslyckas, om man inte samtidigt inriktar sig på en förändring i livsmiljön — någonting som jag än en gång vill understryka efter att ha sett hur livsmiljön kan förstöras för 30, 60 år, kanske ännu längre framöver. I livsmiljön ingår den fysiska, sociala, psykologiska och biologiska omgivningen. Hit hör också inriktningen av boendepolitik, arbetsmarknadspolitik och trafikpolitik liksom även frågor som gäller livsstil, levnadsvanor, samhällsansvar och människors gemenskap och samhörighet. Vi ser det därför som oerhört angeläget att friskvårdslinjen vid högskolan i Gävle/Sandviken blir en allmän linje och att antalet nybörjarplatser till att börja med ökas med 60. Kunskaper och helhetssyn, friskvård och förebyggande hälsovård är nyckelord för ökat välbefinnande. I utskottet har vi också ställt oss bakom förslaget att öka platserna på apotekarutbildningen och på receptarieutbildningen. Ur miljöpartiets synvinkel är det negativt att dessa utbildningar koncentreras till Uppsala —Stockholmsområdet, eftersom utbildningen finns bara i Uppsala. Jag hade gärna sett att den spridits ut litet mer över landet. I förlängningen hade man också hoppats att vi inte behöver droga ner oss så mycket med tabletter och lugnande medel. Det bästa vore om vi kunde få ett friskt samhälle. Vi hoppas att dessa utbildningar inte skall behöva utökas varje år. I fråga om tandläkarutbildningen har vi samma uppfattning. Vi hade helst sett att antalet platser hade skurits ned med 40. Det är ändå positivt med de platser som hamnat i Malmö. Stockholm har efterfrågat ytterligare 20 platser, och eftersom det sägs att Mälardalen inte har tillräckligt med utbildad arbetskraft på detta område, har vi — om än något motvilligt — funnit oss i det. När det gäller det statliga huvudmannaskapet är de flesta partier överens om att se över och överföra all högskoleutbildning till statligt huvudmannaskap. Vi anser att den utbildningen i psykoterapi som bedrivs vid S:t Lukasstiftelsen är en mycket bra utbildning. Vi är glada över att S:t Lukasstiftelsen i år har tilldelats 600 000 kr., men vi önskar att detta anslag skall utgå varje år och inte bara vara ett engångsbelopp. Då går jag över till undervisningsyrkena. Det är många som här har sagt att läraryrket är det viktigaste yrket i samhället, och detta kan jag bara understryka. Alla lärare och föräldrar har ett oerhört ansvar för att ge basen till våra barn för livet och framtiden. En grundskollärarutbildning bör därför vara både djup och bred. Det pedagogiska innehållet betyder oerhört mycket, liksom att utbildningen förändras i samma takt som samhället förändras. Här har vi globala överlevnadsproblem som måste tas på allvar. Är det någonting som det finns ett skriande behov av, är det just att få lära sig om miljö i skolan. Detta måste återspeglas i lärarutbildningen. Det är dessutom viktigt med elevaktiva arbetssätt. Vid utvärderingen i länsskolnämnderna kom man fram till att lärarna fortfarande håller på med katederundervisning. Det är den vanligaste undervisningsformen. Så nog behövs det en genomgripande förändring i skolan, och då måste man börja med lärarna och ge dem adekvat utbildning. Vi anser också att den nya utbildningen har luckor. Lärarutbildning 1-7 spänner ju över tre stadier. Ändå är det den kortaste utbildningen. Det är litet mystiskt att utbildningen för att undervisa på tre olika stadier är den kortaste. Det är ett enormt ansvar. De grunder som läggs i första och andra klass är oerhört viktiga, liksom även ämnesfördjupningen i klass 7. Vi vill således förlänga denna utbildning. Björn Samuelson var också inne på att vi vill se över barnoch ungdomspedagogisk utbildning. Det har tidigare utlovats att förskollärarutbildningen skulle ändra inriktning. Vi står bakom denna reservation. Så går jag över till kulturoch informationsyrken. Jag är väldigt glad över att antalet platser på Konstfacks ettämnesutbildning utökats med 24, eftersom det finns en hög efterfrågan och ett skriande behov. Samtidigt måste statusen på tvåämnesutbildningen höjas. Under ett övergångsskede ser jag det som nödvändigt att man utökar dessa platser. När det gäller högre musikutbildning vill vi i miljöpartiet stödja kammar musikalisk inriktning till Härnösand. Vi vill satsa så mycket på den staden därför att man där har startat med kulturskola från lågstadiet och uppåt. Det finns över huvud taget många musikutbildningar i kommunen: folkhögskola och kulturakademi. Att få en högskoleutbildning till Härnösand skulle vara som kronan på verket. Det finns en högskoleutbildning som har med en musikhandledarutbildning att göra på folkhögskolan. Detta skulle även ge Sundsvall-Härnösand en mer humanistisk och kulturell inriktning, så att det inte blir en övervikt för tekniska utbildningar. Vi har också velat slå ett slag för att religionsvetenskaplig utbildning och baskurser skall kunna förläggas permanent till Härnösand, eftersom Härnösands stift har väldigt svårt att rekrytera präster. Den här utbildningen gäller även för lärare i religionsvetenskap. Därför har vi avgivit en reservation också när det gäller denna fråga. Med det anförda vill jag yrka bifall till alla de reservationer som miljöpartiet står bakom.

Fru talman! Om det kan glädja någon, vill jag redan nu säga att jag nog inte kommer att hålla på att tala i tjugo minuter. Utbildningsområdet, enkannerligen högskoleutbildning, är oss alla utomordentligt kärt. Den slutsatsen drar jag av det faktum att vi som sysslar med detta område av politiken får så oerhört många brev, påstötningar och propåer — för att inte tala om motionsyrkanden från olika håll och kanter och partier och enskilda riksdagsledamöter. Detta är naturligtvis utomordentligt glädjande. Utbildningsdepartementets bilaga till budgetpropositionen är också vederbörligen omfångsrik, om än inte fullt så omfångsrik som en del skulle önska. En del av det vi sysslar med rymmer principiellt skilda inställningar till hur man skall ordna utbildningen. Annat är mera en bedömningsfråga och en avvägning mellan olika anspråk inom givna ekonomiska ramar. Till spelet hör förstås också att en del ständigt har mera pengar att fördela och därför kan framstå som frikostigare. Det är i någon mån oppositionens speciella privilegium. De betänkanden som nu kvarstår gällande grundläggande högskoleutbildning innehåller också dels dessa principiella eller — om man så vill — politiska, skillnader, dels skillnader i sakbedömningen i vad gäller prioriteringar. Dessa senare är inte alltid så lätt hänförliga till ideologiska skillnader. En sak kan man emellertid konstatera; det finns en oändlig massa organisationer, institutioner och enskilda som är beredda att förse oss med synpunkter på det vi har att behandla. Somt blir vi övertygade om, och somt får antingen anstå av brist på pengar eller verkar rent av mindre välbetänkt. Jag skall nu göra några kommentarer rörande utbildningsutskottets betänkanden, UbU21, UbU22 och UbU23. Jag börjar med vårdutbildningsbetänkandet UbU21. Tandläkarutbildningens dimensionering och också lokalisering, som tidigare har nämnts, har varit föremål för många diskussioner under nästan hela 80-talet. Ofta har det varit svårt att riktigt känna att planeringsunderlaget varit tillfredsställande. Detta, vill jag säga, har inte berott på att de som har haft till uppgift att förse oss med underlag varit försumliga. I stället har det varit sådant som svårigheter vid bedömningen av det verkliga behovet som har spelat in, men framför allt sökandebilden har kanske gjort situationen svårbemästrad. I årets budgetproposition föreslår regeringen att tandläkarutbildningen skall återupptas i Malmö med hemvist vid universitetet i Lund. 40 platser skall den omfatta där. Dessa 40 platser skulle bekostas med en lika stor neddragning vid Karolinska institutet i Stockholm. Från utskottets sida har vi emellertid varit osäkra på om en så stor neddragning som 40 platser var välbetänkt i Stockholm. Nyutexaminerade tandläkare tenderar att stanna i den region där de fått sin grundutbildning, och i Stockholmsregionen finns åtminstone för närvarande ett stort antal vakanta tjänster. Utskottet har därför stannat för att föreslå riksdagen att neddragningen vid KI skall begränsas till 20 platser och alltså omfatta 100 nybörjarplatser fr.o.m. budgetåret 1990/91. Ett annat problem som vi ägnat en del tid och begrundan i utskottet är den dåliga examinationen från tandläkarhögskolorna och det faktum att antalet behöriga sökande till linjen under en stor del av 80-talet legat på så låg nivå. Dessutom har en mycket stor andel av de tandläkarstuderande inte svenska som modersmål och kommer uppenbarligen in med svaga kunskaper i svenska. I utskottet har vi utgått ifrån att UHÄ och högskolorna verkligen gör något åt de studerandes svenskkunskaper så att de klarar sina studier och blir tandläkare. Dimensioneringen av utbildningen för apotekare och receptarier är ett annat område som tilldragit sig utskottets uppmärksamhet på grund av en rad motioner från de flesta partier, inkl. mitt eget. Vi har kommit fram till att dimensioneringen måste öka under de närmaste åren. När vi har gjort det har vi främst stött oss på Apoteksbolagets bedömningar av behovet av farmaceutisk personal framöver. Vi föreslår nu att de två linjerna, som båda finns i Uppsala, räknas upp med 20 nybörjarplatser vardera under 1990/91, och vi skickar också med pengar till utrustning för dessa dyra utbildningar. Dessutom säger vi att ytterligare 20 platser på vardera linjen skall komma till under den aktuella treårsperioden. Utbildningsministern anmäler i budgetpropositionen att han avser att ta initiativ till en översyn av hälsooch sjukvårdslinjens grundutbildning. Han siktar in sig på bl.a. antalet inriktningar, eventuella alternativa studiegångar beroende på förkunskaper, utbildningens längd och dessutom dess benämning. Till saken hör att det sedan ett antal år pågår en försöksverksamhet med en längre grundutbildning för dem som inte har vårdutbildning i botten. Detta med översynen tycker utskottet är alldeles utmärkt. Vi tycker att det är så pass bra att vi vill haka på en del ytterligare. Det har framgått av mina föregångare här i talarstolen. Ständigt nya krav på utökat kunskapsstoff för såväl laboratorieassistentutbildningen som rehabiliteringslinjen med sina två varianter gör det allt svårare att lägga upp utbildningen så att allt hinns med. En växande flora av påbyggnadsutbildningar kan också tolkas som ett tecken på att det finns ett välgrundat behov av att se över utbildningarnas längd och struktur. I utskottet har vi därför enats om att utvidga den översyn som utbildningsministern talar om till att gälla inte bara hälsooch sjukvårdslinjens grundutbildning utan också rehabiliteringslinjen och laboratorieassistentutbildningen och dessutom de påbyggnadsutbildningar och vidareutbildningar som finns i anslutning till dessa tre linjer. Logopedutbildningen har vi däremot inte tagit upp i detta sammanhang, eftersom UHÄ redan nästa år förväntas komma med förslag som kan leda till förlängning av denna utbildning. Det gäller då närmast en tillgångsoch behovsanalys. En förlängning som sådan har UHÄ redan utrett, så för själva utbildningens uppläggning finns det ett beslutsunderlag. Utskottsmajoriteten vill därför inte göra några förändringar av vare sig dimensionering eller längd just nu. Moderaterna och folkpartiet är emellertid i reservation nr 7 beredda att ta förlängningssteget från 120 till 160 poäng redan i år. Jag yrkar alltså avslag på den reservationen. Inom ramen för detta betänkande vill jag till slut kommentera den gamla kära stridsfrågan om huvudmannaskapet för den kommunala högskolan. Efter högskolereformen blev flera utbildningar kvar under kommunalt huvudmannaskap. Alltsedan dess har också propåer förekommit om dessa utbildningar borde flyttas över till statligt huvudmannaskap. I denna fråga ligger inte någon stor principiell åsiktsskillnad fördold utom möjligen så till vida att några av oss tror litet mer på landstingens och kommunernas förmåga att anordna utbildning av god kvalitet. Men om man bortser från det så är det mest en statsbudgetfråga. Utan att några exakta beräkningar gjorts just nu kan man lätt komma fram till att en förändring av huvudmannaskapet skulle kräva ett budgetutrymme i statsbudgeten på ungefär 500—600 milj.kr. Nu skulle förstås landstingens och kommunernas kostnader minska i jämförbar utsträckning, men den där sortens utväxling av pengar är en svårbemästrad historia och skulle säkert få göras i anslutning till en större förändring i skatterelationerna mellan stat och kommun. Åtminstone jag kan se en rad andra områden som är angelägnare att stoppa pengar i om man tycker sig ha en halv miljard över att spendera. Jag vill därför yrka avslag på reservation nr 10 i detta betänkande och för övrigt på alla andra reservationer. Dessutom vill jag yrka bifall till vad utskottet anfört på alla punkter. Härefter vill jag säga några ord om betänkande UbU22 om lärarutbildning. Alla barn i skolpliktig ålder måste gå till skolan. Därför har vi naturligtvis ett oeftergivligt krav på oss att se till att det finns behöriga lärare i skolan. Lärarutbildningen i dag är underdimensionerad i förhållande till det faktiska behovet av nya lärare. Det kan man konstatera. Samtidigt kan man konstatera att ett betydande antal utbildningsplatser stått tomma de senaste åren. Vad detta kan bero på kan man naturligtvis spekulera i, men jag skall avstå ifrån det just nu. För att råda bot på den förestående lärarbristen har centern föreslagit en rejäl ökning av dimensioneringen. Detta har majoriteten ansett vara mindre välbetänkt just mot bakgrund av rekryteringssituationen. I stället har vi tyckt att man först och främst skulle sätta till informationsinsatser och annat för att få studenter till de utbildningsplatser som faktiskt finns. Om det visar sig att sökandebilden förändras får i stället regeringen möjligheter att under budgetperioden öka dimensioneringen. Regeringen får då också en möjlighet att bedöma var dessa ökningar skall ske utifrån antalet sökande. Detta tycker vi är ett effektivare sätt att få ut fler lärare än att bara utöka antalet platser, som sedan kanske står tomma. Nu skall i ärlighetens namn sägas att centern också vill anslå pengar till särskilda informationsinsatser för att förmå fler att söka lärarutbildning. Regeringen har emellertid redan tidigare anvisat pengar till informationsinsatser på det vis centern efterfrågar. Glädjande nog tycks detta och kanske också andra saker ha givit effekt. Det finns i år 19 96 fler förstahandssökande till grundskollärarlinjen jämfört med förra året. Man får utgå ifrån, tycker jag, att rekryteringsbefrämjande åtgärder blir ett reguljärt inslag i den ordinarie verksamheten vid lärarhögskolorna. Om benägenheten att söka lärarutbildning ökar kommer också dimensioneringen att öka. Planeringsramarna för ämneslärarlinjen avseende lärare i allmänna ämnen i gymnasieskolan tas upp i en centermotion, som också följs upp med en reservation, nr 8. Bakgrunden är att UHÄ har beräknat att det behövs en kraftig ökning av denna utbildning från 212 intagningsplatser till ca 800 fram till 1992/93. Centern har föreslagit 500 platser för nästa budgetår. Det finns också en del andra propåer om ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan. Utskottet har för sin del uppmärksammat linjens praktisk-pedagogiska del och tillträdet till denna för studenter med olika ämneskombinationer i botten, liksom studenternas sviktande benägenhet att fullfölja utbildningen med också den praktisk-pedagogiska delen. Vi föreslår också ett bemyndigande till regeringen att ändra planeringsramarna för det utbildningsavsnittet för att öka möjligheterna för dem som sysslat med annat under en period att bli lärare. Allmänt kan man nog säga att ett större grepp om ämneslärarutbildningens struktur och dimensionering bör tas i samband med att gymnasieskolan reformeras. En proposition om gymnasieskolans reformering väntas under kommande år. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 8. En särskild fråga som jag vill beröra och som vi enats om i utskottet — och som även Eva Goéäs här har nämnt — gäller antagningen till bildlärarlinjen. UHÄ har i sin anslagsframställning föreslagit att Konstfackskolan i Stockholm och universitetet i Umeå fr.o.m. 1990/91 skall få anta studerande varje år till denna linje. Enligt tidigare beslut skulle antagningen periodiseras från hösten 1990, så att 24 studerande skulle antas två år av tre vid Konstfack och ett år av tre i Umeå. Vi har fått en rad propåer om detta i utskottet, och vi har besökt Konstfack och därvid kunnat konstatera att denna periodisering kanske inte blir så bra. Utskottet föreslår därför att planeringsramen för bildlärarlinjen skall vara 48 nybörjarplatser budgetåret 1990/91. När det gäller planeringsramarna för förskollärarutbildningen finns det olika bud. Vpk vill öka med 1000 nybörjarplatser, centern med 300, utskottsmajoriteten förordar vad som står i budgetpropositionen. Moderaterna vill inte vara med om den utökning som regeringen föreslår. Det råder inget tvivel om att det finns ett stort behov av förskollärare på grund av den utbyggnad av barnomsorgen som pågår och även på grund av att relativt många lämnar barnomsorgen. Överallt utom i Stockholm är rekryteringen god till förskollärarutbildningen. Alltsedan förskollärarutbildningen lades ned i Borås har framstötar om ett återupptagande kommit. Utskottet efterkommer nu dessa önskemål och föreslår att förskollärarutbildning där skall etableras med 60 platser. Platserna föreslås, åtminstone temporärt, tas från Stockholm. Samtidigt säger vi att om sökandefrekvensen skulle öka i Stockholm, får man överväga ett nytillskott av platser där. Jag nöjer mig för tillfället med dessa kommentarer avseende lärarutbildningen och yrkar avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkande 22 och bifall till utskottets betänkande på samtliga punkter. Till sist några ord om betänkande 23, som gäller anslag till utbildning för kulturoch informationsyrken. Detta betänkande innehåller inte särskilt många reservationer. I huvudsak beror nog detta på att regeringen under förra året — som också nämnts tidigare — tillsatte en särskild utredningsman med uppgift att se över konstnärernas arbetsoch inkomstmöjligheter. Utredaren skall också bedöma om de konstnärliga utbildningarna på skilda nivåer i fråga om inriktning och omfattning är rätt avvägda i förhållande till arbetsmöjligheterna inom skilda konstnärsyrken. Man skall också göra en analys av vad som hänt med den konstnärliga utbildningen sedan högskolereformen genomfördes. En sådan här genomlysning är välbetänkt från flera utgångspunkter. Konstnärliga utbildningar är ju resurskrävande och kostsamma för staten. För de studerande innebär de också stora ekonomiska åtaganden och starkt personligt engagemang. Om kostsamma och krävande utbildningar inte kröns med vettiga utkomstmöjligheter, blir de betungande. Ett antal motionärer har tagit upp frågan om kammarmusikalisk utbildning. Miljöpartiet har, som Eva Goés sade, föreslagit att en kammarmusikalisk utbildning skall förläggas till Härnösand, och man tar upp detta förslag i reservation nr 1. Utskottet yrkar avslag på förslaget med hänvisning till den aviserade översynen av den konstnärliga utbildningen i högskolan. Samtidigt erinrar utskottet om att det faktiskt pågår en utbyggnad av påbyggnadsutbildningen i musik, om än inte i Härnösand. Hösten 1987 utlokaliserade universitetet i Uppsala en baskurs i religionskunskap till Härnösand. Detta vill miljöpartiet i reservation nr 2 att man skall göra om. Utskottet tar inte ställning i sak till denna fråga utan framhåller att det ankommer på varje utbildningsansvarig högskoleenhet att under vissa förutsättningar bestämma var en allmän utbildningslinje skall förläggas. Jag vill därför yrka avslag på reservation nr 2. Jag vill också yrka avslag på resterande reservationer till betänkande 23 och bifall till utskottets hemställan. Till slut några kommentarer till mina meddebattörer. Birger Hagård tar upp frågan om psykoterapiutbildningen. Man kan konstatera att sökandebilden har varit svag. Vi står fast vid det principbeslut om utbyggnad som vi har fattat tidigare. Det kan naturligtvis se konstigt ut, framför allt med utgångspunkt i en tillfällig neddragning. Jag kan bara säga att det är en prioriteringsfråga, en ”pengafråga”. Birger Hagård återkommer de flesta år i de här debatterna till frågan om betygen i lärarutbildningen. Till det kan jag bara säga att bra lärarkandidater skall godkännas och att dåliga lärarkandidater inte skall godkännas. Margitta Edgren tar upp frågan om individuella studiegångar i vårdutbildningen, och det tycker jag är bra. Det är bara det att jag tycker att man kan och skall ordna det lokalt. Om S:t Lukasstiftelsen vill jag säga att jag personligen tror på den — det har jag tidigare sagt från den här talarstolen — och delar förnöjsamheten över att regeringen har, så att säga ur egen ficka, fört dit litet pengar. När det gäller översynen av förskollärarutbildningen för att man skall få en förlängd barnpedagogisk utbildning, vore det naturligtvis utomordentligt bra om man kunde komma fram till en sådan. Detta är i huvudsak en ekonomisk prioriteringsfråga. Det är också fråga om att få ut examinerade. En förlängning innebär ju ofta att man får ett glapp i examinationen. Marianne Andersson i Vårgårda framhöll att vi behöver ha en positiv skoldebatt. Det instämmer jag i. Jag tror att det i stor utsträckning bidrar till en bättre rekrytering till lärarutbildningarna. I detta sammanhang vill jag gärna ge en eloge till centern. Ni brukar inte hacka på skolan. Björn Samuelson talade om huvudmannaskapsfrågan, där det i sak inte finns mycket mer att diskutera. Jag kan möjligen undra vad Björn Samuelson menade med att man skulle finna andra finansieringar. Kan det möjligen vara sponsring — eller vad kan det vara? Björn Samuelson säger också att beslut om nedläggning i samband med lokaliseringsfrågor inte lönar sig. Det finns ett problem i detta sammanhang, nämligen att vi har givit högskolestyrelserna ganska vida kompetensramar när det gäller att bestämma var en utbildning skall förläggas. Då kan de hitta på att göra som de här har gjort. Till Eva Goés vill jag säga att i fråga om friskvårdslinjen saknar vi bedömningsunderlag från UHÄ både när det gäller hur lång den borde vara och när det gäller vilket behov vi har. Man kan alltid diskutera frågan om överföring från lokal till allmän linje, men då behöver man ha ett bättre bedömningsunderlag.

Fru talman! Jag fann att inte heller Berit Löfstedt kunde lösa mysteriet med psykoterapin. Men jag vill understryka att om man inte kan leva upp till det beslut som riksdagen fattade för elva år sedan om att bygga ut psykoterapin till samtliga sex universitet, så bör man ändra detta beslut och förutsättningarna. Det är nämligen inte bra att riksdagen fattar beslut som sedan inte kan efterlevas. Det finns möjligen även ett alternativ i detta sammanhang, nämligen att låta S:t Lukasstiftelsen ta hand om ännu mer av denna utbildning. Nu kan jag inte själv, det skall jag ärligt medge, tillräckligt mycket om S:t Lukasstiftelsens verksamhet. Därför vill jag inte dra någon lans för den utvägen just nu. Men det är kanske något som man får överväga. När det slutligen gäller betygen inom lärarutbildningen kan jag konstatera att man rent principiellt naturligtvis bör ha en graderad betygsskala där liksom på andra områden inom högskoleutbildningen. Jag vill också erinra om att när man slopade överbetyget sade man att man skulle se hur det gick. Nu har det gått en tid sedan dess, och jag kan som universitetslärare konstatera att det i varje fall inte har blivit bättre sedan man slopade den tregradiga betygsskalan. Och det ter sig mycket säreget att behöva ge kanske halva gruppen betyg efter en viss mall och den andra halvan betyg efter en annan mall. Detta är inte bra för stämningarna. I detta avseende borde det kunna ske en förändring relativt snabbt.
Fru talman! När det gäller ett enhetligt huvudmannaskap för vårdutbildningarna sade jag att jag inte uteslöt att man med ett sådant kunde ge vissa effektivitetsvinster. Den statliga och den kommunala högskolan skulle t.ex. kunna utnyttja varandras kompetens genom ett närmare samarbete. Jag uteslöt inte heller att en utredning skulle kunna komma fram till andra finansieringsformer. Däremot vet jag inte vilka det skulle vara, men det finns säkert möjligheter även i detta sammanhang. Jag tror emellertid att utsikterna därvidlag är ganska små. Beträffande det som Berit Löfstedt hävde ur sig om sponsring vill jag säga att vpk inte är det parti som är känt för att så att säga lägga sig på rygg för uppdragsutbildning och allsköns pseudosponsring av högskolan. Däremot lär väl Berit Löfstedt ha större erfarenheter än jag när det gäller köpt utbildning och bilindustrins s.k. donationer till professurer och annat. förskolelärare i Borås och Uppsala är naturligtvis ett problem. Jag tror inte att det blir någon egentlig besparing när man beslutar om nedläggning av denna typ av nödvändiga utbildningar, särskilt inte beträffande förskollärarutbildningen, när riksdagen en tid efteråt beslutar om att barnomsorgen skall byggas ut. Då blir utfallet som det blir, oavsett vad riksdagen fattar beslut om. När man får denna typ av icke effektuerade beslut är risken stor att man förlorar kompetens i stället, vilket kan bli dyrt.
Fru talman! När det gäller den barnoch ungdomspedagogiska utbildningen är vi tydligen överens dels om att det behövs förskollärarutbildning och fler som söker dit, dels om att det är en trång sektor när det gäller att ge bra barnomsorg. UHÄ har emellertid hittat en modell som skall kunna ge en helhetssyn på barn och barns behov. Man skall alltså kunna slå ihop fritidspedagogoch förskollärarlinjen och ersätta den med den barnoch ungdomspedagogiska utbildningen på 100 poäng. Jag tror fullt och fast att detta är rekryteringsbefrämjande. Det kommer att göra det mer lockande för människor att söka till denna utbildning. Därför tycker jag att det är dåligt att man inte vill lägga pengar på detta. Men det kan bero på att vi prioriterar olika. Vi i folkpartiet har alltså prioriterat denna utbildning på grund av att vi utgår från att den har rekryteringsbefrämjande effekter. Jag är glad över det som Berit Löfstedt sade om S:t Lukasstiftelsen. Det bäddar för att vi nästa gång vi diskuterar psykoterapi kanske har inställningen att S:t Lukasstiftelsen kan få statligt stöd regelbundet och därmed också kan avlasta oss en del av de problem som finns med att så få söker psykoterapiutbildningen på de andra orterna. Jag håller helt med om det som sades om individuella studiegångar. Det borde kunna ordnas. Men det gör det inte, eftersom det tydligen finns ett regelverk som jag inte har förmått tränga igenom vid samtal med kommunala högskolor. Det gör det mycket svårt och krångligt för dem som vill söka sig till ett vårdyrke utanför det etablerade systemet, och det är nästan omöjligt att göra det. Låt oss, Berit Löfstedt, bekämpa detta krångel tillsammans!
Fru talman! Det är inte speciellt meningsfullt att öka dimensioneringen av grundskollärarutbildningen om utbildningsplatserna står tomma. Däremot skall man naturligtvis vidta rekryteringsbefrämjande åtgärder. Jag tycker att det skall vara ett utomordentligt normalt inslag inom såväl UHÄ:s som högskoleenheternas verksamhet. Jag anser inte att man skall pytsa ut mer pengar varje gång man ser ett problem. Detta är ett vällovligt syfte. Jag tycker att de som driver en sådan utbildning skall arbeta med det som rimligen är deras uppgift. Jag vill till Birger Hagård säga följande om psykoterapiutbildningen. Det har inte funnits tillräckligt många sökande som har varit kvalificerade. Det är ganska bra att ha det om man skall bedriva en utbildning. Beträffande betyg vill jag säga att utbildningen som sådan väl inte blir sämre därför att det inte finns graderade betyg? Det måste väl ankomma på om utbildaren är en duktig lärare? Björn Samuelson talade om andra finansieringsformer. Jag får tillstå att jag fick konstiga associationer. Jag trodde inte heller att Björn Samuelson var ute efter sponsring, men jag funderade på vad han var ute efter, och det är väl inte riktigt klart. När man talar om nedläggning av utbildningar — vi talade tidigare bl.a. om tandläkarutbildningen och förskollärarutbildningen — måste man också se detta i ett historiskt perspektiv. Vid ett tillfälle hade vi behov av att få fart på landet och att se till att vi använde utbildningsresurserna till de utbildningar som syftade till att få i gång vår industri. Margitta Edgren nämnde barnpedagogisk utbildning. Det finns en aspekt till som man behöver ta med i sammanhanget, och det är samverkan mellan skola och barnomsorg. Då kanske man behöver komplicera situationen litet grand. Krångliga regelverk tar jag dock gärna en kamp emot.
Fru talman! Jo, Berit Löfstedt, det är faktiskt så att betygssättning kan vara i hög grad stimulerande. Om man vet att man inte får något extra för den lilla speciella ansträngningen, ligger det väldigt nära till hands att denna ansträngning uteblir. Särskilt konstigt blir det om man har en grupp på 20 studenter och 10 av dem har chansen att få betyget väl godkänd och de andra 10 som går under lärarutbildning aldrig någonsin kan få mer än godkänd. Det är ingenting som påverkar stämningarna positivt i en sådan grupp. Det är inte så mycket utbildaren i sig kan göra för att förbättra stämningsläget.

Fru talman! Marianne Andersson talar ytterligare en gång om dimensioneringen av grundskollärarutbildningen. Vi ger ju regeringen möjligheter att när sökandebilden så utkräver öka dimensioneringen. Man måste nämligen ha sökande. Självfallet skall man ge information till ungdomar och till dem som är i yrkesverksam ålder för att dessa skall söka lärarutbildning. Vi skall nu fatta ett beslut som gör att man kan öka lärarutbildningen och lägga den på orter där det finns tillräckligt med sökande. Det tycker åtminstone jag är ett ganska effektivt sätt att skaffa fram lärare.